Fru talman!

''trafiken kommer att kräva ett statsbidrag av knappt 30 miljoner kronor''. I skrivelse till regeringen den 15 november 1990 har transportrådet meddelat att det kommer att krävas ca 85 milj.kr. i transportstöd för budgetåret 1991/92, detta trots att man förutskickat en kraftig höjning av persontaxan. Det verkar som om man nu helt förlorat kontrollen över kostnaderna i Samtidigt som den här kostnadsexplosionen inträffat fortsätter avtalet mellan staten och Nordström & Thulin att i alla väsentliga delar vara hemligt. Sveriges riksdag har alltså inte någon insyn i den trafikverksamhet som den anslår pengar till. Riksdagsledamöterna vet inte ens vilka krav staten har ställt på det rederi som nu har ensamrätt på trafiken till och från Gotland. I vissa sammanhang får vi riksdagsledamöter naturligtvis acceptera att vi inte har full insyn i alla detaljer, trots att vi anslår pengar. Detta gäller i första hand frågor med anknytning till rikets säkerhet, inte minst säkerhetspolisen . Däremot är det inte brukligt att hemligstämpla affärsavtal liknande det om Gotlandstrafiken. Men man har tydligen gjort den bedömningen att det här avtalet innehåller sådana inslag att det bör likställas med SÄPOs verksamhet i sekretesshänseende. Vid sidan av SÄPO är Gotlandstrafiken alltså bland det hemligaste vi har i Sverige. Fru talman! Få händelser under 1900-talet har i så hög grad engagerat en hel landsdel som rederibytet engagerat Gotland. Jag vill påstå att det inte finns en enda vuxen gotlänning som inte funderat på den här saken.

Den djupa förankring som Gotlandsbolaget haft i gotländskt näringsliv och gotländsk turism och som under de 122 åren inneburit så mycket positivt för en hel landsända kom därmed att försvinna. Hur förträffligt rederiet Nordström & Thulin AB än må vara kan ett företag med kontor på Skeppsbron i Stockholm aldrig komma att få samma betydelse för Gotland som ett företag som vuxit fram ur den gotländska befolkningens drömmar om goda transporter, ett inkomstbringande näringsliv och hög sysselsättning. Utomordentligt starka skäl måste därför kunna redovisas för att motivera bytet av rederi i Gotlandstrafiken. Av den anledningen är det beklagligt att de många frågetecken som finns i rederibytesaffären inte har kunnat rätas ut genom de utredningar som gjorts. Vi har fortfarande inte fått något svar på frågan om vad som var den egentliga anledningen till rederibytet.

Staten skulle enligt avtalet ha två tredjedelar av realisationsvinsten på rederiets fartyg i koncessionsflottan. Detta belopp kan beräknas ha uppgått till 120 milj.kr. i december 1986. Uppräknat till dagsvärde handlar det om minst 200 milj.kr. När det gäller de ekonomiska konsekvenserna av rederibytet säger riksdagens revisorer i sitt granskningsbetänkande bl.a. följande: ''Den företagna kostnadsutredningen har gett vid handen att det alternativ valts som sammantaget för hela den tioåriga avtalsperioden kunde beräknas medföra den lägsta belastningen på statsbudgeten. Skillnaden i kostnadsutfall är dock enligt de gjorda beräkningarna mycket liten. De antaganden som gjorts om seglationsintäkter, inflation, diskonteringsfaktor m.m. är dessutom förenade med viss osäkerhet. Detta medför således att man inte entydigt kan avgöra om det kostnadsmässigt fördelaktigaste alternativet valts.'' Riksdagsrevisorerna har gjort sin bedömning ''mot bakgrund av de förutsättningar som var kända vid avtalets ingående''. Av trafikutskottets betänkande, 1990/91:TU 6, framgår att utskottet i det här avseendet inte funnit skäl att göra någon annan bedömning än riksdagsrevisorerna. Trafikutskottet har dock understrukit att man gjort sin bedömning ''utifrån de fakta som var kända vid tidpunkten för beslutet''. Riksdagsrevisorerna har alltså gjort sin bedömning per den 21 december 1987, den dag då avtalet mellan staten och N & T ingicks, medan trafikutskottets bedömning skett per den 19 december 1986, den dag då regeringen första gången fattade beslut om byte av rederi. Trafikutskottet har alltså lagt jämförelsetidpunkten längre bak i tiden än riksdagsrevisorerna. Jag kan inte tolka detta på annat sätt, fru talman, än att trafikutskottet insett att de ekonomiska fördelar som eventuellt fanns med ett rederibyte i slutet av år 1986 inte fanns ett år senare. Och jag kan förstå detta resonemang. Under tiden december 1986--december 1987 sprack ju nämligen transportrådets och N & Ts ursprungliga kalkyler för färjornas kapitalkostnader. Statens kostnader för färjorna ökade från det första beslutet, som var en s.k. principöverenskommelse, till avtalet med uppemot 15 % eller med mellan 7 och 8 milj.kr. Reveko i Stockholm säger i sitt utlåtande bl.a. ''Som framgår av beräkningarna - - ger anbudet från Rederi AB Gotland den lägsta kostnaden. I beräkningarna har nuvärdet diskonterats efter en kalkylränta på 11 %. Det kan vara värt att nämna att oavsett val av kalkylräntesats ger anbudet från Fru talman! Att de verkliga motiven till rederibytet inte kommit i dagen styrks av uppgifter som verkställande direktören för Scandinavian Ferry Östin uppgav i intervjun att han under år 1986 blev uppringd av transportrådets generaldirektör och tillfrågad om huruvida han var intresserad av att överta Gotlandstrafiken. När Östin tackade nej med hänvisning till att hans företag inte ansåg sig kunna konkurrera med Gotlandsbolagets anbud svarade generaldirektören, enligt DN-artikeln, att det inte spelade någon roll vilka kostnaderna skulle bli, eftersom Gotlandsbolaget ''skulle bort'' från Man kan fråga sig vilka motiv som låg bakom detta agerande från generaldirektörens sida. Den saken har inte blivit utredd trots att jag skriftligen begärt detta hos riksdagens revisorer. Man kan också fråga sig varför inte Rederi AB Slite, ett annat företag med säte på Gotland, blivit tillfrågat om sitt eventuella intresse av att överta Gotlandstrafiken. Detta företags verkställande direktör, skeppsredare Carl Bertil Myrsten, blev aldrig kontaktad av transportrådet i denna fråga. Om det nu på något sätt var bestämt att Gotlandsbolaget inte skulle tillåtas att fortsätta med trafiken hade det trots allt varit värdefullt för Gotland om ett annat företag med gotländsk förankring fått chansen att inkomma med anbud. Fru talman! När det gäller frågan om de bakomliggande motiven till rederibytet finns det en annan egendomlig omständighet. I den första rapporten från de auktoriserade revisorer vid Öhrlings Reveko i Göteborg, som på uppdrag av riksdagens revisorer granskat rederibytet, står bl.a. ''Vårt resultat skiljer sig dock märkbart från det som transportrådet kommit fram till vad gäller skillnader i behovet av transportstöd på lång sikt mellan de bägge alternativen. Huvudförklaringen till detta är att transportrådet i sina kalkyler för Rederi AB Gotland på sikt förutsätter anskaffning av ett nytt fartyg innebärande en investering på ca 500 milj.kr. Därmed blir alternativen inte jämförbara. Vi har inte heller i dokumentationen till Rederi AB Gotlands anbud funnit att en sådan investering skulle vara nödvändig eller planerad.'' I sin slutrapport skriver riksdagsrevisorerna inte en enda rad om de här 500 miljonerna. Varför det? Uppgiften är ju så pass uppseendeväckande att den åtminstone borde ha kommenterats i slutrapporten. En annan sak som förtjänar uppmärksamhet i den här affären är den stora risk som staten tog när man sade upp avtalet med Gotlandsbolaget. Vid uppsägningstillfället hade transportrådet bara en principöverenskommelse med N & T att falla tillbaka på. I denna principöverenskommelse fanns inga färjor angivna. N & T var nämligen ett tankrederi som aldrig tidigare sysslat med den här typen av passagerartrafik, varför man följaktligen inte hade några lämpliga färjor till sitt förfogande. Situationen på fartygsmarknaden var vid den här tiden dessutom sådan att lediga färjor var en bristvara, vilket transportrådet borde ha tagit hänsyn till innan Gotlandsbolaget sades upp och principöverenskommelse träffades med ett annat rederi. Det hela fick också rent absurda följder.

Staten skall ju ha 2/3 av 4 % årlig avskrivning på rederiets fartyg i koncessionsflottan. I inhyrt fartyg har staten ingen andel. Eftersom m s Visby ökade till 350 milj.kr. under åren 1988 och 1989. Den förlusten borde man ha belastat det nya avtalet med när man jämförde de båda rederierna. Gotlandsbolaget upplystes f.ö. aldrig om att en inhyrningsmöjlighet stod till buds. Hade man vetat detta skulle man sannolikt ha disponerat sina fartyg på ett annat sätt i det anbud man avgav. De båda rederierna har alltså inte behandlats lika på den här punkten. Uppgiften att transportrådet lagt på 500 milj.kr. på Gotlandsbolagets anbud och den omständigheten att Nordström & Thulin AB inte hade några passagerarfartyg har berörts av revisorn Pål Wingren i dennes utlåtande. Wingren skriver bl.a. ''Skälet till att riksdagens revisorer gjort bedömningen att det för staten fördelaktigaste alternativet på lång sikt valts torde endast kunna bero på att riksdagens revisorer godtagit av transportrådet egenhändigt gjorda korrigeringar av Motsvarande korrigeringar torde ej ha gjorts på anbudet från Nordström & Thulin AB. T.ex. har någon riskkorrigering inte gjorts för det faktum att de fartyg som skulle ingå i koncessionstrafiken ej specificerats i principöverenskommelsen från Nordström & Thulin AB. Enligt min uppfattning borde osäkerheten i detta avseende beaktats vid beräkningarna. Som framgår av rapporten från riksdagens revisorer kom också den slutliga kostnaden för Nordström & Thulin AB att bli väsentligt högre än den ursprungligen beräknade.'' Jag vill understryka, fru talman, att tidigare avtal i Gotlandstrafiken hade tecknats på relativt korta perioder. Under tiden 1972--1977 var det i princip fråga om ettårsavtal som förlängdes varje år. År Det är därför märkligt att man nu, när man hade att göra med ett rederi utan båtar, slog till med ett avtal på inte mindre än tio år. Riksdagens revisorer säger i sitt utlåtande att man givit de två auktoriserade revisorerna, alltså revisorerna vid Öhrlings Reveko i Göteborg, i uppdrag att göra en jämförelse mellan de olika alternativen utifrån de omständigheter som var kända vid tiden för upphandlingen. Den granskning som gjorts av Göteborgsrevisorerna har emellertid inte utförts enligt dessa direktiv. I stället har man jämfört det avtal som träffades mellan staten och Nordström & december 1986 och den 17 februari 1987. Men detta kan knappast sägas vara en granskning som utgår från omständigheterna vid upphandlingen. Statens avtal med N & T var ju inte känt vid tiden för upphandlingen, eftersom det skrevs först ett år senare. Det centrala problemet beträffande vilka fartyg som skulle användas i trafiken och vad dessa fartyg skulle kosta var, som jag tidigare sagt, inte till någon del löst vid tidpunkten för upphandlingen. Däremot hade Gotlandsbolaget avgivit två väl preciserade anbud, som man var bunden vid. Medan alltså Gotlandsbolaget var bundet vid sina anbud hade transportrådet och N & T möjlighet att under hela 1987 ''snickra'' på det nya avtalet. Vid upprättandet av detta avtal hade man dessutom tillgång till Gotlandsbolagets anbud. Som bevis på att det gått till på det här sättet kan jag peka på det förhållandet att turersättningen för m/s Visby i statens avtal med N & T på ett märkligt sätt överensstämmer med den turersättning som Gotlandsbolaget begärt i sitt anbud. Hur skulle detta kunna vara möjligt om man inte vid upprättandet av det nya avtalet sneglat på Gotlandsbolagets siffror? Om det får gå till på det sättet skulle ju Gotlandsbolaget lika gärna ha kunnat ''höfta till'' ett anbud med låga siffror bara för att få koncessionen och sedan återkomma med justeringar senare. Det var ju uppenbarligen så Jag kan inte tolka Göteborgsrevisorerna på annat sätt än att de funnit att det helt enkelt inte fanns något anbud från N & T vid tiden för upphandlingen. Det måste väl ändå sägas vara en synnerligen tveksam hantering transportrådet ägnat sig åt när man accepterat ett sådant här förfarande. Den grundläggande principen om rättssäkerhet måste ju i det här fallet innebära att man jämför anbud med anbud. Finns det sedan bara anbud från ett företag skall avtal givetvis slutas med det företaget. Fru talman! Trafikutskottet uttalar i sitt betänkande kritik på bl.a. två väsentliga punkter. Dels anser man att transportrådet tidigare borde ha klargjort för Gotlandsbolaget när förhandlingsskedet i upphandlingen var avslutat, dels finner man det olämpligt att transportrådet vid överläggningarna med andra företag än Gotlandsbolaget biträddes av en person som var statens representant i Gotlandsbolagets styrelse. Samtidigt framgår det av betänkandet att utskottet inte anser att dessa brister försatt Gotlandsbolaget i ett sämre förhandlingsläge eller i övrigt påverkat ärendets utgång. Men hur kan man vara säker på att två så grundläggande fel inte påverkat utgången av ärendet? Har trafikutskottet på samma sätt som direktören Gunnar Östin fått något slags besked om att Gotlandsbolaget till varje pris ''skulle bort'' Jag skulle kunna fortsätta att rada upp egendomligheter i den här affären, men jag tror att det jag sagt ger en tillräckligt tydlig bild av att det fortfarande finns åtskilligt som skulle behöva komma fram i dagens ljus. Tills vidare kan jag bara konstatera att transportrådet har spelat ett högt spel och att man har förlorat. Det nya avtalet i Gotlandstrafiken har visat sig ohållbart redan efter två år. Det blir nu en uppgift för regering och riksdag att se till att inte också Gotland förlorar på detta spel. Är det egentligen förenligt med demokrati och solidaritet att livsnerven för en ö med 56 000 invånare och 300 000 turister hålls vid liv med hjälp av ett hemligt avtal? Är detta inte att ringakta såväl denna nervs livsavgörande betydelse för Gotland och gotlänningarna som alla de andra Fru talman! Mot bakgrund av allt som förekommit i den här affären är det inte acceptabelt att Sveriges riksdag fortsätter att anslå pengar till Gotlandstrafiken med mindre än att det offentliggörs hur pengarna används. Vi riksdagsmän måste ges möjlighet att bilda oss en egen uppfattning om behovet av stöd till Gotlandstrafiken, och det kan vi inte om vi inte får se koncessionsavtalet. Eftersom behovet av transportstöd ökat med nästan 300 % sedan slutet av år 1987 är det rimligt att avtalet nu offentliggörs även om N & T skulle ha ett annat intresse. Det handlar, fru talman, om medborgarnas skattepengar. Men det handlar också om riksdagens anseende och heder. Hur skall vi riksdagsledamöter kunna besluta om en höjning av transportstödet när vi inte vet hur pengarna hanteras?

Fru talman! I nu föreliggande betänkande om det koncessionsavtal som reglerar färjetrafiken till och från Gotland har trafikutskottet -- helt i enlighet med tidigare inställning till gotländska färjetrafikfrågor -- på nytt demonstrerat och dokumenterat sin likgiltighet mot Gotland. Jag har i motioner varje år sedan 1987 krävt att detta avtal skulle och måste offentliggöras. Utan att veta vad som står i detta avtal är det nämligen omöjligt att veta om transportstödet har en rimlig nivå. Det gäller ett avtal som det tog över ett år att arbeta fram och som den gotländska befolkningen, resenärer, skattebetalare och jag som folkvald ledamot från den valkretsen och av denna kammare har rätt att ta del av. När riksdagens revisorer nu granskat upphandlingen, uttalat kritik på ett antal punkter och använt uttryck som ''anmärkningsvärt'' på flera ställen, väljer trafikutskottet att i stort sett inte bry sig om det. Bristerna är inte av den arten att de påverkat resultatet av upphandlingen. Det mycket klart uttalade skälet för rederibytet den Gotlandstrafiken skulle sänkas. På den punkten redovisas att skillnaden i kostnadsutfall blir mycket liten. Man erkänner att det inte är möjligt att entydigt avgöra om det kostnadsmässigt var fördelaktigast att överlåta trafiken till ett nytt rederi. Hela revisionsrapporten är en dyster läsning för oss som är beroende av att denna trafikförsörjning får en rättvis behandling. I motion T2 har jag nu, såväl som i tidigare motioner, krävt att transportrådet skall befrias från ansvaret för Gotlandstrafiken och att ett trafikråd inrättas direkt underställt regeringen. Revisionsrapporten ger stöd för denna uppfattning. Jerry Martinger har gjort en mycket grundlig genomgång av det skeende som har varit, och jag tänker inte ytterligare upprepa den utläggningen. Jag instämmer i vad Jerry Martinger har sagt. Däremot skulle jag vilja inför kammaren avlägga en lägesrapport för den gotländska färjetrafiken. Fru talman!

Och inte bara det, hela 35 % höjning gör att resan kostar 2 540 kr. för samma familj! Det är 85 kr./mil. Dessutom diskuteras indragning i trafiken så att vi kommer att sakna färjeförbindelse 30 dagar/år mot i dag tre dagar. Småland och Östergötland, och tänk efter hur det skulle kännas! Färjetrafiken är vår landsväg -- vi kan inte ta bilen när det passar oss och åka i väg över länsgränsen. Så sent som i juni stod jag här i talarstolen och varnade för vad som kommer att hända med turistnäringen på ön när socialdemokraterna och folkpartiet genomdrivit persontrafikmomsen. Enbart den turistmoms som tagits ut under detta år har medfört minussiffror för alla företagare inom denna näring på Gotland, och många har konkurshot vilande över sig. Vi hörde i Ekot i måndags att den turistmoms som skulle givit 1,5 miljarder till statskassan icke givit ett öre, därför att folk har inte råd att besöka turistanläggningar, så dyrt som det blivit i vårt land. Det kommer att bli precis så också i denna trafikfråga. Dyrare biljetter, färre resenärer, mindre inkomster för rederiet, mindre inkomster för turismen på Gotland med ty åtföljande krav på ökat transportstöd och ökade arbetsmarknadspolitiska insatser. På nytt måste jag ställa frågan: Var finns regeringens helhetssyn på politiska beslut och deras effekter? Den enda ljusglimten nu i höstmörkret är att regeringen äntligen har insett att transportrådet är och har varit en belastning i varje fall för Fru talman! För att de viktiga målen i trafiken för 1990-talet om tillgänglighet och regional balans skall kunna uppnås, kommer det att behövas särskilda insatser i Gotlandstrafiken. Det finns anledning att återkomma i denna fråga, som alltfort är orättvist behandlad här i riksdagen.

Fru talman! Riksdagens revisorer fick i uppdrag att granska koncessionsavtalet som gäller statens förhållande till entreprenörer för Gotlandstrafiken. Det yttrande som revisorerna har presenterat är enhälligt, noterar jag. Så är också fallet med trafikutskottets betänkande i dess yttrande över revisorernas rapport. Det framgår också bl.a. av hur talarlistan är uppställd. Det båda särskilda yttrandena som finns kommer efter utskottets talesmans inlägg. Det är alltså de båda motionärerna som har fått inleda debatten. De båda särskilda yttranden som är fogade till betänkandet betecknas som markeringar eller randanmärkningar. Fru talman! Rikdagens revisorer, som granskat rapporten, har funnit en hel del fel att anmärka på i fråga om tillvägagångssättet. Detta finns redovisat i revisorernas rapport, och trafikutskottet behandlar också detta stycke för stycke, anmärkning för anmärkning och synpunkt för synpunkt i sitt betänkande. Vi har funnit att en del anmärkningsvärda saker har ägt rum i samband med att avtalet tillkom och när det undertecknades. Jag vill dock säga att det material som riksdagens trafikutskott har grundat sitt beslut på är samma bakgrundsmaterial som riksdagens revisorer har haft. Trafikutskottet har dock haft tillgång till ytterligare en handling utöver vad revisorerna hade i första omgången. Det var en promemoria från en tidigare revisor i Gotlandsbolaget som lägger fram sina synpunkter på avtalets konstruktion, dess tillkomst m.m. Den remitterades från trafikutskottet till riksdagens revisorer för genomgång och yttrande, kom tillbaka till utskottet och har sedermera funnits med i utskottets överväganden kring denna revisionsrapport. Detta har i och för sig inte föranlett någon ändring i de beslut som revisorerna ursprungligen fattade och som trafikutskottet också instämmer i.

I de överväganden och den jämförelse som har gjorts, har funnit att det trots allt var det för staten förmånligaste anbudet som antogs. Det väcktes två motioner i anslutning till att den här skrivelsen från revisorerna lades på riksdagens bord. De innehåller tillsammans fyra yrkanden. Jag blev minst sagt förvånad över Jerry Martingers höga tonläge i den här debatten. I den motion som Jerry Martinger står bakom korresponderar inte alls de tre mycket beskedliga yrkandena mot vad Jerry Martinger här framförde. Detsamma gäller av texten i den motion signerad Jerry Martinger som utskottet har haft att behandla. Vi har tagit upp Jerry Martingers tre yrkanden och som vanligt behandlat dem seriöst. Det fanns även en motion med ett yrkande från Gunhild Bolander. Låt mig bara ytterligare säga till Jerry Martinger, att det är med viss förvåning jag noterar ett av de yrkanden som han avger. Han säger att detta avtal måste offentliggöras, och att det är ett starkt krav att så sker. Avtalets hemlighet har ju prövats av kammarrätten och av regeringsrätten. De har båda kommit till samma resultat, att sekretesslagen här kan tillämpas och skall tillämpas. Detta är ju också något som Jerry Martingers egna partivänner i trafikutskottet har understryket i sitt särskilda yttrande. Där står bl.a: Eftersom riksdagen inte kan uttala sig om hur sekretesslagen skall tillämpas i enskilda fall går det inte, som utskottet också framhåller, att tillstyrka yrkandet i motion T1'', den motion som Jerry Martinger har sitt namn under. Detta får alltså förbli en hemlighet för allmänheten. Det är ändå en ganska stor krets som har fått se det här avtalet. Rikdagens revisorer har haft tillgång till det när de yttrade sig i anslutning till den skrivelse som sedermera kom på riksdagens bord. Jag vet att landshövdingen på Gotland också har fått se det här avtalet. Det är alltså inte så enormt hemligt i och för sig. Trafikutskottet har icke sett avtalet, av den anledningen att kammarrätten och regeringsrätten har sagt att det skall vara hemligt. Vi har gått efter den prövning som revisorerna har gjort. Detta har resulterat i att vi kommit fram till att riksdagen bör avslå dessa förslag angående att rapporten från revisorerna skulle föranleda några åtgärder. När det gäller de övriga yrkanden som motionärerna har avgett så kräver Jerry Martinger att man skall tillsätta en auktoriserad revisor för att granska Nordström & Thulins Gotlandsengagemang. Det står i revisorernas rapport, och det har även regeringen uttalat, att man kommer att utse en sådan revisor. Därmed har vi klarat av Jerry Martingers yrkande. Det har även krävts att riksdagen skall ha ett tillfredsställande beslutsunderlag i framtiden när vi fattar beslut som gäller anslaget till Gotlandstrafiken. Riksdagen skall självfallet ha tillgång till erforderligt material och till det underlag som behövs för att fatta ett väl avvägt beslut när det gäller anslag till Gotlandstrafiken. Jag utgår ifrån att riksdagen alltid har ett tillfredsställande material som underlag när man fattar beslut. Jag har nu relaterat de tre yrkanden som Jerry Martinger har ställt. Mer fanns inte i Martingers motion, men det tog här 15 minuter i ett synnerligen högt tonläge att kritisera hela förfarandet. Då måste jag fråga varför inte Jerry Martinger tog fram allt detta i sin motion som han tog fram här i talarstolen. Jerry Martinger ställde inte ens ett yrkande när han gick ner härifrån. Det är ytterst förvånande att få lyssna till en etablerad åklagare som gör sin plädering på det sättet. Det sista yrkandet kommer från Gunhild Bolander och är även det ganska beskedligt. Det fanns i motionen ingen kritik mot Gotlandstrafiken i övrigt. Gunhild Bolander kräver att det i fortsättningen inte skall vara transportrådet som har hand om Gotlandsstödet, utan att det skall vara någon annan myndighet direkt underställd regeringen. I det åtgärdspaket som regeringen lade på riksdagens bord för några veckor sedan antyds att transportrådet skall avvecklas. Regeringen har kanske t.o.m. gått längre än vad Gunhild Bolander kräver i sin motion. Där kräver hon att transportrådet skall befrias från Gotlandstrafiken, men detta förslag från regeringen innebär att det är Gunhild Bolander har alltså till 100 % blivit tillfredsställd i sitt yrkande som vi har haft att behandla i trafikutskottet. Med det, fru talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 6.
Fru talman! Det är inget märkligt i att jag i dag har tagit upp kritik mot rederibytet som jag inte haft med i min motion. Debatten är ju ett tillfälle att ge allmänna synpunkter i ärendet. Det handlar ju om frågor som alla på ett eller annat sätt har behandlats av dels riksdagsrevisorerna, dels trafikutskottet. Birger Rosqvist säger att mina yrkanden i motionen är beskedliga, och det gäller då bl.a. yrkandet om att avtalet skall offentliggöras. Varför kunde då inte trafikutskottet ha gått med på detta yrkande om det nu är så beskedligt? Vidare säger Birger Rosqvist att en stor krets redan har fått se avtalet. Då är det ännu mer beklämmande att vi riksdagsledamöter inte har tillgång till avtalet. Det är ändå vi som beslutar om pengarna till Gotlandstrafiken. Regeringen har uttalat, precis som Birger Rosqvist säger, att man nu ämnar utse en revisor i Gotlandstrafiken. Man kan undra varför det skulle ta flera år innan man utsåg den här revisorn. Det förhållandet att regeringen har uttalat sig för en sak innebär inte heller att man nödvändigtvis kommer att handla i enlighet med sitt uttalande. Det har vi många tidigare erfarenheter av. Birger Rosqvist säger att trafikutskottet har gjort sin bedömning med utgångspunkt från samma tidpunkt som riksdagens revisorer. Varför har då utskottet skrivit i sitt betänkande att man gjort sin bedömning ''utifrån de fakta som var kända vid tidpunkten för beslutet''? Riksdagens revisorer har sagt att man har gjort sin bedömning mot bakgrund av de förutsättningar som var kända vid avtalets ingående. Om Birger Rosqvist ville svara på varför man har skrivit så här i trafikutskottets betänkande så vore det bra.
Fru talman! Jag uttryckte tidigare från talarstolen min tillfredsställelse över att transportrådet skulle befrias från den här uppgiften. Det gäller tydligen många andra uppgifter också. Men när jag skrev motionen var det Gotlandstrafiken som var väsentlig för min del. Det var faktiskt omöjligt att den 3 oktober veta att regeringen skulle lägga det här förslaget. Jag hälsar det med tillfredsställelse.
Fru talman! Jerry Martinger återkommer och frågar varför trafikutskottet inte kunde säga att avtalet skulle offentliggöras. Men jag har ju försökt förklara för Jerry Martinger att det inte ankommer på riksdagen att uttala sig om hur sekretesslagen skall tillämpas i enskilda fall. Vi får väl följa gällande lagar och förordningar som vi arbetar efter i detta hus. Det har vi gjort i trafikutskottet, och det tänker vi fortsätta med. När det gäller frågan om särskilda tidpunkter är det väl ändå ett hårklyveri, Jerry Martinger. Det finns inte en tidpunkt för besluts fattande och en annan för avtals ingående, det är precis samma tidpunkt som vi avser. Så enkelt är det med det. Det gällde också detta med att utse en auktoriserad revisor i Nordström & Thulin som skulle se över engagemanget i Gotlandstrafiken. Regeringen har sagt att man skall utse en, och jag utgår ifrån att det kommer att ske ganska så omgående. Jag tror alltså inte att Jerry Martinger behöver befara att han skall bli överspelad på den punkten. Kvar står ändå min fråga till Jerry Martinger om varför i all sin dar Jerry Martinger går upp och bullrar så kolossalt som han tidigare gjorde. Jerry Martinger hade ju ändå en chans att skriva en motion -- 14 dagar hade han på sig --, och sedan blev det till slut tre små klämmar, av vilka den ena visade sig omöjlig och de andra två redan har fått en lösning och är på gång.
Fru talman! Jag gav från talarstolen en omfattande motivering till varför jag anser att avtalet skall offentliggöras. Det är ingenting konstigt med det, Birger Rosqvist? Det är väl inte särskilt praktiskt att ha en att-sats beträffande varje kritisk synpunkt man redovisar från talarstolen. Jag har radat upp en mängd omständigheter som enligt min mening utgör skäl till att offentliggöra avtalet. Birger Rosqvist säger nu att beslutet är detsamma som avtalet och att tidpunkten för beslut och tidpunkten för avtal är densamma. Det är ju, fru talman, beklagligt att trafikutskottets ordförande säger på detta sätt, eftersom det visar att han inte alls har satt sig in i ärendet. Det är ju just detta som är det intressanta, nämligen att beslutet om rederibyte kom den 19 december 1986 och konfirmerades den 19 februari 1987. Avtalet skrevs inte förrän den 21 december 1987, alltså nästan ett år senare. Det är ju detta som är det anmärkningsvärda i sammanhanget! Och det har Birger Rosqvist över huvud taget inte satt sig in i. Jag förstår då varför han säger som han gör. Anledningen till att jag anser att riksdagen skall uttala sig för ett offentliggörande av avtalet är naturligtvis att jag menar att riksdagen, genom att man nu står inför så kraftiga yrkanden om höjningar av transportstödet, måste få in mera material. Riksdagen har full frihet att uttala sig om detta. Riksdagen kan uttala sig om i princip vad som helst, Birger Rosqvist. Jag anser att andra intressen får vika i detta sammanhang, eftersom det handlar om så mycket pengar och om ett hemligt avtal, som vi inte har någon annanstans inom trafikområdet. Jag säger med anknytning till det jag sade i mitt huvudanförande: Varför skall Gotlandstrafiken vara bland det hemligaste vi har i Sverige? Det finns ingen anledning till detta!
Fru talman! Jerry Martinger säger att riksdagen skall sätta sig över ett ärende som gäller ett enskilt beslut, över vilket både kammarrätten och regeringsrätten har uttalat sig. Vi skall alltså sätta oss över dessa båda rättsinstanser. Jag har faktiskt en känsla av att riksdagen inte brukar göra så, och jag har också en känsla av att det är felaktigt att göra på det sättet. Vi har i trafikutskottet gått efter samma material som har legat till grund för riksdagens revisorers rapport. Vi har dessutom grävt fram ytterligare material i det här ärendet -- vi har egentligen inte behövt gräva, utan material har kommit in i ganska rikliga mängder. Vi har sedan tagit del av alltsammans och prövat det inför vårt yttrande om detta trafikutbud. Kvar står ändå det faktum att vi i riksdagens utskott inte kan besluta om det som sedermera yrkas i attsatser från en talarstol -- om det nu är fråga om yrkanden från talarstolen; det var ju inte ens det. Vi har yttrat oss över motionerna, och vi har yttrat oss över det som har tagits fram i riksdagens revisorers rapport, och det är det vi nu diskuterar. Någonting annat har vi inte framfört i vårt betänkande. Jag tycker emellertid att det vi har gjort är helt och fullt tillräckligt.

Fru talman! Frågan om Gotlandstrafiken tycks höra till de frågor som riksdagen med jämna mellanrum har debatterat men som inte förefaller ha kunnat lösas på ett tillfredsställande sätt. Man kan undra om alla dessa turer har motiverats av omsorg om gotlänningarna och deras rättmätiga krav på bra färjeförbindelser till låga priser. Vänsterpartiet har under lång tid deltagit i dessa diskussioner och vid olika tillfällen kommit med konstruktiva förslag till lösningar. Både Viola Claesson och före henne Bo Hammar har ägnat avsevärd tid åt just den här frågan. Jag skall därför med tillfredsställelse bara konstatera att utskottet har tagit den kritik på allvar som Viola Claesson, liksom riksdagens revisorer, har riktat mot bl.a. transportrådet. Fru talman! För vänsterpartiets räkning vill jag klargöra att vi står bakom utskottets hemställan. Jag hänvisar också till det särskilda yttrande som Viola Claesson har fogat till utskottets betänkande. Vi utgår ifrån att regeringens avsikt att avskaffa transportrådet, åtminstone i vad gäller dess ansvar för Gotlandstrafiken, nu ligger fast. Jag är glad att Birger Rosqvist här tog upp just den frågan, och jag uppfattade vad han sade som en klar bekräftelse på att det är regeringens avsikt. Till slut, fru talman, vill jag instämma i Gunhild Gotlandstrafikanterna. Det måste självfallet ligga i riksdagens och hela svenska folkets intresse att hålla biljettpriserna nere både för att gotlänningarna skall kunna upprätthålla normala relationer till fastlandet och för att turister med normala inkomster skall kunna få ut den glädje det innebär att som turist få besöka Gotland. Jag tycker att riksdagen har ett ansvar för att se till att vi även fortsättningsvis kan göra det.
Fru talman! Jag har inget yrkande i detta ärende, men jag borde ha haft det. Vi har från moderat sida tidigare krävt att avtalet skall offentliggöras. Men rederiet har begärt att uppgifterna skall vara hemliga, och detta har, som tidigare har nämnts, prövats av både kammarrätt och regeringsrätt. På juridiska grunder blir vi därför förhindrade att yrka på ett offentliggörande av avtalet. Detta, fru talman, är djupt olyckligt. Offentlighetsprincipen är en värdefull tradition i svensk förvaltning, men det finns tyvärr en tendens till att kraven på större affärsmässighet inom statsförvaltningen leder till en större benägenhet att sekretessbelägga olika uppgifter. Myndigheterna jämför sig med det privata näringslivet men glömmer att man där lever i en konkurrenssituation. När monopolupphandling som görs av en myndighet beläggs med sekretess, uppkommer också misstanken att avtalet inte uppfyller de krav på oväld och korrekt hantering som måste ställas på all offentlig verksamhet. I det nu aktuella avtalet har dessutom riksdagens revisorer påtalat ett antal märkliga brister som styrker dessa misstankar. Avtalet med Gotlandslinjen inverkar också på den statliga budgeten, men genom att avtalet har gjorts hemligt blir riksdagens budgetbehandling meningslös. Vi kan här i kammaren ändå inte bedöma rimligheten i de belopp som i kommande budgetar kommer att begäras för Gotlandstrafiken som en följd av detta avtal. Fru talman! Vi är förhindrade att yrka något nu, men jag vill ändå ha dessa åsikter antecknade till protokollet.

Fru talman! När vi nu åter i kammaren diskuterar Gotlandstrafiken är det att beklaga att det är tidigare åtgärder som lyfts fram i stället för framtidsfrågor. Men det är naturligtvis viktigt att skapa klarhet i hur det gällande avtalet har kommit till och vilket transportstöd som har utlovats. Avtalet löper ju i sju år till. Har avtalet tillkommit på felaktiga grunder måste riksdagen ta upp frågan igen. Varken riksdagens revisorer eller utskottet anser dock att det finns belägg för att så skulle ha skett. Däremot uttalas, som flera talare tidigare framhållit, att viss kritik kan riktas mot transportrådets upphandling. I denna kritik instämmer också folkpartiet liberalerna. Vi har också i utskottet instämt i att det för staten fördelaktigaste alternativet valdes. Där råder dock viss osäkerhet, eftersom skillnaderna var så små. Något facit i denna fråga kan man tyvärr heller aldrig få fram. Folkpartiet yrkar med detta bifall till utskottets hemställan i betänkande TU6. När jag träffade de gotländska ombuden på folkpartiets nyligen timade landsmöte, framhöll de som så många gånger tidigare hur viktig en fungerande trafik är. Den kraftiga prishöjning på 35 % som transportrådet godkänt för nästa år bekymrar dem. Vi i folkpartiet är givetvis medvetna om att moms på kollektivtrafiken är en av finansieringsvägarna för vår sänkta inkomstskatt, men vi anser att den totala höjningen är för kraftig. Folkpartiets representant i transportrådets styrelse reserverade sig också mot det höga procenttalet. För företag och andra som får lyfta av momsen betyder inte höjningen så mycket, men för turismen och det normala privatresandet kan den bli besvärande. I betänkandet står på s. 4: ''Utskottet vidhåller sin tidigare framförda uppfattningen att det är angeläget att åstadkomma ökad konkurrens i Gotlandstrafiken.'' Tyvärr har utskottsmajoriteten inte den uppfattningen när det gäller turisttrafiken mellan Gotland och fastlandet under några sommarmånader. Kanske beror en del av gotlänningarnas oro för sin trafiksituation på att de känner sig låsta och utlämnade till ett enda rederi, även om detta försöker bedriva en bra trafik. Den ambitionen tror jag nämligen att Nordström & Thulin har. Men en större flexibilitet åtminstone under turismens högsäsong skulle säkerligen innebära en välkommen stimulans. Till detta återkommer vi som vanligt under den allmänna motionstiden. En annan möjlighet till viss konkurrens öppnades i höstas när linjen Norrköping -- Riga startade. Visby skulle då också kunna angöras. Tyvärr kapsejsade företaget snabbt på grund av finansiella svårigheter i Lettland. Utvecklingen i Östersjöländerna och deras öar kan återupptas. Fru talman! Detta betänkande behandlar ju främst koncessionsavtalet. Jag vill avslutningsvis säga att jag instämmer med tidigare talare som påtalat avtalstidens längd. I vår föränderliga värld kan en tioårig avtalstid vara väl lång, även om vi vet vad som låg bakom detta. När SJ får stöd för olönsam järnvägstrafik sker det för ett år i taget. Det är å andra sidan för kort tid. Kollektivtrafik och transportstöd är svårhanterliga frågor. Kanske måste vi finna nya vägar att hantera dem.

Fru talman! Jag har på olika grunder kommit att intressera mig för detta ärende. Dessa grunder är sådana att jag här inte alls vill delta i debatten om annat än den offentliga upphandlingens former i detta särskilda fall. Man kan konstatera att vi i Sverige på andra områden i vårt internationella engagemang just nu är djupt engagerade i att internationalisera offentlig upphandling. Sverige önskar i EG sammanhang och i GATT-sammanhang en öppning inom andra länders offentliga upphandling till förmån för svenska industrier och näringar. Samtidigt exponerar vi i Sverige ett upphandlingsärende som innehåller så mycket dålig lukt som detta ärende. Detta är allvarligt. Jag kan gärna hålla med den tidigare talaren Tom Heyman, som just pekade på att egendomligheterna i detta ärende är sådana att en djup misstanke om oredlighet i hela ärendet kvarstår. En sådan misstanke om oredlig offentlig upphandling får egentligen inte bestå i en tid när vi i andra sammanhang förhandlar om att få del av upphandlingen inom andra länders offentliga sektor. Fru talman! Det är därför värt en visa att fundera över vad som har hänt i detta ärende. Varför är ett affärsavtal hemligt? Det kan egentligen bara finnas en enda anledning -- herr utskottsordförande och fru talman. Den anledningen är att avtalet skulle avslöja en oredlighet, ty eljest finnes ingen anledning till ett hemlighållande. Vi har en offentlig redovisning av företags bokföring och årsresultat. Det skulle därför inte vara till skada att detta avtal offentliggjordes. Men det måste alltså finnas ett skäl utöver de acceptabla. Jag anser därför, fru talman, att det vore olyckligt om riksdagen skilde sig från detta ärende utan att i ett yrkande hävda att detta avtal skall offentliggöras. Jag vill därför registrera ett yrkande om bifall till Jerry Martingers motion i detta avseende. Jag vill förutskicka att jag inte kommer att begära votering i frågan. Detta är från min sida en demonstration av att frågan är mycket viktigt. Den kan inte få passera riksdagen utan att denna markering görs.
Fru talman! Jag noterar att den kritik som Nic Grönvall här framför riktar han mot en enig riksdagsrevision, som är sammansatt på sedvanligt parlamentariskt sätt, och han riktar kritik mot domstolsbeslut.
Fru talman! Det var bra att Birger Rosqvist sade detta, eftersom det gör det möjligt för mig att göra ett viktigt tillägg. Jag anser att Sveriges riksdag är fri att göra de uttalanden som Sveriges riksdag önskar i ärenden som handläggs i denna riksdag. Det måste stå riksdagen fritt att till regeringen uttala, att regeringen i anständighetens, renlighetens och redlighetens namn skall kungöra innehållet i detta avtal. Det finns varken judiciella eller konstitutionella hinder mot ett sådant uttalande.
Fru talman! Det Nic Grönvall nu säger innebär att riksdagen skall undanröja beslut som fattats av regeringsrätt och kammarrätt.
Fru talman! Det är möjligen så, att Birger Rosqvist inte hörde vad jag sade. Jag säger att riksdagen för regeringen skall uttala, att regeringen skall se till att avtalet blir offentliggjort. Detta är varken ett övergrepp mot regeringsrätt, hovrätt eller någon annan. Denna riksdag bör uttala sin mening i en för landet viktig fråga, och ingenting annat.
Fru talman! Jag måste korrigera mig. Det Nic Grönvall vill är att regeringen skall sätta sig över beslut som regeringsrätt och kammarrätt har fattat, och då blir det ett ärende för KU.
Fru talman! Jag önskar att regeringen häver sekretesstämpeln på detta avtal. Det har ingenting att göra med den prövning som förekommit i domstolarna. Regeringen skall häva sekretessen, och det är inte ett ärende för domstolarna.
Fru talman! Jag vill säga till Birger Rosqvist att den prövning som gjordes hos regeringsrätten var en prövning i ett enskilt fall på grund av att någon ville se det hemliga avtalet. Det är självklart att regeringsrätten i ett sådant fall beslutar att vederbörande inte får se avtalet, just därför att det är hemligt. Det som nu har yrkats här i kammaren och som jag har pläderat för är att riksdagen skall uttala att avtalet inte skall vara hemligt. Det är ju inte att sätta sig över regeringsrättens utslag i det enskilda fall som den hade uppe till prövning.

Fru talman! Grunden för utskottets betänkande är en viktig motion av Per Olof Håkansson. Utskottet har också instämt i motionärens uppfattning om att frågan bör lösas. Det är betecknande att flertalet remissinstanser förordar införande av lastsäkringsintyg -- på frivillig eller obligatorisk väg -- men att utskottet ändå väljer att avstyrka motionen. Det är intressant att notera att de organisationer som stött förslag om att införa ett obligatoriskt lastsäkringsintyg företräder de arbetare eller anställda som i dag framför allt drabbas när olyckor inträffar till följd av dålig kontroll av lastning vid transporter. De organisationer däremot som företräder arbetsgivarna och näringslivet förefaller nöjda med mer information och frivilliga överenskommelser. För vänsterpartiet är valet lätt. Genom att införa obligatoriskt lastsäkringsintyg kan svåra olyckor vid transporter undvikas i högre grad än nu. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till vänsterpartiets reservation med krav på att riksdagen bifaller nämnda motion.

Fru talman! Betänkandet är, som vi hörde, föranlett av en s-motion. Utskottet har ansett det nödvändigt att behandla den motionen i särskild ordning. Bara det tyder, anser jag, på att utskottet ser allvarligt på de problem som motionären tar upp, nämligen säkringen av gods under transport. Utskottet har också låtit skicka ut motionen på remiss till ett stort antal transportörer och organisationer. Av remissvaren kan man klart utläsa att dagens situation när det gäller säkring av gods inte är tillfredsställande. Såväl utskottet som remissinstanserna anser att vi här har ett allvarligt problem i transportkedjan som vi måste lösa. Men hur det skall ske har vi inom utskottet kanske något delade åsikter om. Som vi hörde kräver vänsterpartiet i sin reservation att vi skall införa ett obligatorium när det gäller lastsäkringsintyg. Utskottsmajoriteten säger att eftersom alla parter är överens om att regler snarast måste införas om lastsäkring och att intyg om det skall kunna införas är det inte meningsfullt att skriva till regeringen om ett obligatorium. Vi tror att vi kan få fram bra regler snabbare om vi låter branschen -- alltså lastarna och transportörerna -- själva utarbeta riktiga regler för hur lastsäkringsintyg skall kunna införas. Det är också vad de flesta remissinstanserna vill. Problemet är allvarligt, men utskottsmajoriteten säger: Låt oss avvakta resultatet av de ansträngningar som nu görs innan vi från riksdagen skriver till regeringen om ett obligatorium! Det är vår uppfattning att man i regeringskansliet följer den här frågan noggrant, likaväl som mycket annat som händet ute i samhället. Man kommer att vidta de åtgärder som kan komma att visa sig erforderliga om de arbeten som nu pågår snart kommer till ett resultat. Fru talman! Jag yrkar med det här bifall till utskottets hemställen i dess helhet och avslag på reservationen.

Fru talman! Från vänsterpartiets sida kommer vi med intresse att följa hur frågan utvecklar sig under året. Vi har naturligtvis förhoppningen att den kommer att lösa sig på frivillig väg men kommer att bevaka den framöver.

Fru talman! Vi står nu i begrepp att behandla jordbruksutskottets betänkande nr 9 om strålskydd. Jag tycker att det då är på sin plats att påminna om kärnkraftens konsekvenser, inte minst i dag när energiförhandlingar pågår som mest intensivt. Kärnkraften bygger på en teknik som inte tillåter några som helst misstag. Den tekniken tillåter inga mänskliga felbedömningar. Hur långt framme vi än är när det gäller teknisk utveckling kan vi aldrig säga att vi har några garantier för att inte någonting negativt kan inträffa. Det som inte får hända har ju faktiskt redan hänt! Vi har vidare hela problemet med avfallshanteringen. Det är fortfarande olöst. Kärnkraften måste bli en parentes i svensk energiförsörjning -- det är viktigt att energiförhandlingarna leder fram till det beslutet. I månadsskiftet april-maj i år ingick jag i en parlamentarisk grupp som deltog i en internationell miljökonferens i Washington. Där diskuterades hur man globalt kan rädda miljön och klara överlevnaden.

Det var ett klart rop på hjälp från sovjetisk sida.

Vi har nu också sett att nedfallet kan transporteras mycket långa sträckor och att det radioaktiva innehållet inte har nämnvärt mindre effekt där det landar. Oavsett de synpunkter som framfördes i samband med Tjernobylolyckan och som fortfarande framförs om att nedfallet från olyckan inte behöver påverka våra levnadsvanor är det viktigt att vi förstår att en sådan olycka får förödande konsekvenser. Det fick direkt konsekvenser när det gällde jordbruket, men de mest långvariga konsekvenserna gäller situationen för jägare och fiskare. När halterna av radioaktivitet ökar i stället för minskar, vill inte jägaren gå ut i skogen eller fiskaren sätta sig i båten och se om det blir någon fångst. Konsekvensen blir inte så liten beträffande t.ex. rådjur. Jag vill påstå att det har blivit en rejäl kulturkrock på jakt och viltområdet. Radioaktiviteten kan vi människor inte upptäcka med våra sinnen, eftersom den inte syns, känns eller luktar. Därför behövs det speciella mätinstrument, så att man kan mäta utsläpp och de förändringar som äger rum. Det är också viktigt att reaktionerna kommer snabbt. Det är just detta som vi i centerpartiet vill peka på i vår reservation i betänkandet nr 9. Det finns ett antal mätstationer utplacerade i vårt land. SSI har också meddelat oss att man tänker öka antalet mätstationer från 26 till 31 för utplacering i södra Sverige. Men det här räcker inte, vilket också framhålls i flera motioner. Jag håller med den sittande utredningen som har arbetat med utgångspunkt i kärnkraftsberedskap. Inom utredningen anser man att det behövs åtminstone ytterligare tio mätstationer för placering i norra Sverige. Det behövs ytterligare resurser, eftersom de äldre mätstationerna måste bytas ut kontinuerligt. Nu svarar utskottsmajoriteten att regeringen håller på att arbeta med frågan och att motionerna av den anledningen avstyrks. Jag vill fråga Margareta Winberg som skall försvara utskottsförslaget: Är det inte på sin plats att riksdagen tar initiativ och verkligen uttalar vad den tycker är viktigt, så att regeringen på det sättet får tydliga signaler för behandlingen av utredningsresultaten? Det minsta som vi nu kan göra för att minska människornas oro är att skapa en beredskap för det som kan hända. Det händer någon gång i framtiden, det vet vi. Vi behöver snabba signaler om var radioaktiviteten finns, var den så att säga dimper ned. Dessutom behövs det snara åtgärder. Av den anledningen behövs det mätinstrument som täcker hela Sverige, och det är precis det som vi framhåller i vår reservation 5. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservation 5 och i övrigt till utskottets förslag.

Fru talman! Jag skall inskränka mig till att yrka bifall till reservation 4, som är en uppföljning av en vänsterpartimotion med krav på att joniserad strålning och hantering av radioaktiva ämnen bör omfattas av miljöskyddslagstiftningen. För att så skall kunna ske bör frågan hänskjutas till den pågående utredningen om miljöskyddslagstiftningen.

Fru talman! Dagens betänkande om strålskydd anser jag vara ett slag i ansiktet på de människor som har drabbats av Tjernobylolyckan. Alla i Sverige har nog drabbats mer eller mindre. Efter att ha besökt Tjernobyl och Kijev och sett att vi blir behandlade på samma sätt som människorna i Tjernobyl vill jag ge ett exempel. När man här ökade gränsvärdet till 1 500 Bq cesium per kilo beträffande vilt, gjorde man på motsvarande sätt i Kijev och Tjernobyl. Då ökade man till 5 000 Bq i kött. Det handlar ju inte om att vi som bor i de här områdena klarar mera radioaktivitet, utan det rör sig helt enkelt om ekonomiska aspekter. Man ville också veta hur mycket strontium som det finns i födan och hur mycket plutonium som kommit ut. Då hemlighöll man informationen och sade att det är så svårt att mäta. Precis samma sak har hänt i Sverige. Visst mätte man halterna i mjölken direkt efter olyckan, men efter ungefär ett halvår upphörde mätningarna. När gifterna nu har gått ned i marken och tagits upp i växterna och näringskedjan över huvud taget, vill vi veta hur mycket strontium det finns i födan. Alla har lärt sig att gifthalterna ökar ju högre upp man kommer i näringskedjan. Miljöpartiet har krävt en redovisning. Sedan har vi framhållit att det behövs en utredning när det gäller lågdosstrålning. Det är ju ett slag i ansiktet när man säger att det inte behövs, eftersom en utredning om lågdosstrålningens effekter inte skulle tillföra någonting nytt. Jag har en väninna som nyligen har besökt Raoul Wallenberg-institutet i Leningrad. Där undersökte man 3 000 barn från Vitryssland. Det kommer också att göras undersökningar på barn från Kijevområdet. Varför är det så intressant att åka dit och undersöka, vilket SSI gör? Det finns mycket goda kontakter med människorna i dessa områden. Varför är det inte intressant att göra samma undersökningar i Sverige och sedan jämföra resultaten? Ingen kan komma och säga att vi inte har drabbats av en lågdoseffekt. Det går inte att jämföra med Hiroshima och Nagasaki, eftersom det där var fråga om en speciell typ av sprängladdning. Här handlar det om partiklar. Man har i Sovjetunionen hemlighållit att det finns plutonium i Kijev, 8 mil från områden. Jag frågar mig vad man har hemlighållit i Sverige. Jag har träffat människor som arbetar i olika myndigheter. De har tagit på sig att undersöka plutonium, och de har också hittat plutonium, t.ex. på Södertörn. Varför gör man inte en riktig utredning i Sverige? Jag kan också berätta följande, källan är TV. Den 21 december 1989 sade man i TV att det har påvisats att sorkar i Uppland och i Gävleborgs län har fått kromosomförändringar. Det gäller även de sorkar som har vistats i områden med en låg radioaktivitet. En femtedel av sorkarna omkring Gävle har fått kromosomförändringar. Det här är ett tecken på att vi utsätter oss för smygande risker. Lågdosforskare i Amerika, t.ex. dr Petkau, har vid laboratorieförsök kunnat påvisa att lågstråldoser kan ha en effekt per dos som är tusentals gånger större vid låg doshastighet än vid hög doshastighet. Eftersom stråldosen som är den naturliga bakgrundsstrålningen vid kärnteknisk verksamhet -- kärnkraft och kärnvapen -- ofta erhålls med låg doshastighet kan frågan vara av stor betydelse, heter det. Därför anser vi i miljöpartiet att man skall göra en utredning för att ta reda på vilka effekter lågdosstrålningen får på människors hälsa både fysiskt och psykiskt. Man kunde faktiskt jämföra med de försök och utredningar som pågår i Sovjetunionen. Mätstationer bör finnas där SMHI gör sina väderobservationer. Då skulle vi täcka hela landet. Vi skall inte glömma att våra egna kärnkraftverk ständigt läcker, men detta kallas för normala utsläpp eller normutsläpp. Dessutom har kärnvapenproven återupptagits på Kolahalvön. Det antyds att det läcker även därifrån. Jag kommer från ett område som har drabbats värst i Sverige, från Västernorrland, där det finns enormt höga värden av radioaktivitet i fisken. 85 % av den fisk som är fångad i våra sjöar i Västernorrland har för hög radioaktivitet. Och då har man utgått från det högre gränsvärdet på 1 500 Bq, inte från 300 Bq. Jag vet att dessa effekter finns även i vissa sjöar i Jämtland, som ju Margareta Winberg kommer ifrån. Det finns även sådana effekter i Gästrikland, som Karin Starrin kommer ifrån. Man femdubblar alltså gränsvärdet för de människor som bor i ett område som har drabbats. Det är ingen ursäkt att säga att radon är farligare. Om man är same och blir utsatt för radon och dessutom har ett intag av föda med hög radioaktivitet måste det väl vara värre än värst. Det finns ingen ursäkt att höja gränsvärdet. Det skall ned, och det skall vara så nära noll som möjligt. Det är nämligen intaget det handlar om. Jag vill inte utsätta våra barn och barnbarn för de risker som lågdosstrålning medför och som vi ständigt utsätts för i Sverige. Härmed yrkar jag bifall till alla reservationer i betänkande 9.

Herr talman! Man borde i samhällspolitiska debatter av den typ som vi nu diskuterar mäta förhållandet mellan skada och dos. Det gäller strålning, men det gäller även andra risker som vi som personer utsätts för. Om man konsekvent gjorde detta skulle den allmänna debatten nog handla om andra saker, om andra och större risker och konsekvenserna -- skadan för människorna skulle bli mindre, hälsoläget bättre. Men politik är inte alltid rationell, och det är kanske det som gör den så spännande. I detta utskottsbetänkande behandlas ett antal motioner om strålskydd m.m. Vi har under motionsbehandlingens gång bl.a. haft en hearing med strålskyddsinstitutets generaldirektör. Han har gått igenom alla motioner med oss. Såvitt majoriteten kunde bedöma var det en saklig och neutral genomgång. Hans budskap var att det inte fanns motiv för att stödja någon av motionerna. Nu finns det ändå ett antal reservationer. Man kan väl säga att det orationella har varit framme. Jag skall kommentera reservationerna litet grand. I reservation 1 anser miljöpartiet att gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel bör lagfästas. I miljöpartiet saknar man också en godtagbar officiell redovisning av mätresultat beträffande strontium och plutonium efter Tjernobyl. Hanteringen beträffande gränsvärden går till så att SSI utfärdar dosföreskrifter för radioaktiva ämnen. Dessa grundas bl.a. på internationella rekommendationer. Livsmedelsverket fastställer de gränsvärden som skall gälla för olika livsmedel. Olika befolkningsgrupper är olika utsatta. En lagstiftning riktad mot handeln hjälper alltså inte de mest utsatta -- och det är ju samerna vi talar om -- utan man måste genom information få dessa människor att ändra sin kostsammansättning, och helt enkelt ändra sin livsstil litet grand. Ingen lag kan tvinga vissa befolkningsgrupper till detta. Jag menar alltså att en lag inte skulle fylla något egentligt syfte. Efter Tjernobyl utförde SSI mätning av strontium i mejerimjölk. Livsmedelsverket tog hand om resultatet, som inte visade några större förhöjningar, och redovisade det till landets samtliga kommuner. Universitetet i Lund har studerat plutonium. Ett litet tillskott har uppmätts. Jag har inte hunnit kontrollera om de PM som har skickats till kommunerna är hemligstämplade. Men jag har mycket svårt att tro att så skulle vara fallet. Annars är det ju offentliga handlingar som vem som helst kan läsa. Jag tycker alltså att det inte finns någon anledning att tillmötesgå kraven från miljöpartiet, och jag yrkar avslag på reservation 1. I reservation 2 från miljöpartiet och vänsterpartiet tas lågdosstrålningens effekter upp. Man hänvisar till folks ångest och oro och menar, om jag har förstått reservationen rätt, att den skulle dämpas om en utredning tillsätts. Lågdosstrålningens effekter studeras, vilket vi har hört från talarstolen tidigare, både nationellt och internationellt genom SSIs försorg. SSI har också haft flera offentliga diskussioner och utfrågningar i ämnet. Ur rent vetenskaplig synpunkt, för att få fram fler fakta, finns det enligt majoritetens uppfattning ingen anledning att tillsätta en utredning. Den sammanställning av befintliga fakta som en eventuell utredning skulle ägna sig åt borde kunna göras på ett enklare och billigare sätt. Jag yrkar avslag på reservation 2. I reservation 3 tas flygkartering upp. Här menar utskottet, med stöd av vår egen expertis, att det finns andra och mer tillförlitliga metoder för att kontrollera ett radioaktivt nedfalls eventuella effekter. Därför yrkar jag avslag på reservation 3. I reservation 4 anser vänsterpartiet och miljöpartiet att frågor om joniserande strålning och radioaktiva ämnen skall behandlas i miljöskyddslagen. Motivet för att ha dem i kärntekniklagen och strålskyddslagen är att man skall uppnå största möjliga säkerhet. Jag förstår inte påståendet att miljöskyddslagen härvidlag skulle utgöra ett bättre skydd. Därför anser majoriteten att vi inte kan gå med på det kravet. Jag yrkar alltså avslag på reservation 4. I reservation 5, slutligen, tas mätstationer för radioaktiv strålning upp. Enligt olika motioner anser man att de bör finnas i Östergötland samt i Gävleborgs och Älvsborgs län. I en centermotion står det att även skaraborgarna bör ha rätt till en mätstation. Det är en något märklig reservation. Vid hearingen med SSI fick vi nämligen helt klart för oss att man har beslutat att öka antalet stationer från 26 till 31. Ytterligare nio ligger som förslag för beredning, vilket Karin Starrin sade. Vi fick också reda på att de förslag som motionärerna anger om att vägverkets mätstationer skulle användas inte är så bra. Trots att motionärernas förslag enligt vår uppfattning är väl tillgodosedda, förs de vidare i en reservation, till vilken jag yrkar avslag. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill än en gång understryka att synergieffekterna både av radioaktiv strålning och av annat som man utsätts för, t.ex. cigarettrök, och farlig arbetsmiljö, blir ännu större om man utsätts för lågdosstrålning. Därför kan jag absolut inte acceptera att det skulle vara några ogrundade fakta som vi för fram, tvärtom. Jag har träffat människor på hälsoministeriet i Kiev som har redogjort för hur det står till med befolkningen där. Jag har jämfört resultat från Västernorrland med deras resultat när det gäller svamp, vilt och mjölk. Jag har tagit hem prover från Tjernobylområdet, och jag har mätt den radioaktiva strålningen på marken där och kunnat jämföra. Jag har då sett att vi i Sverige är drabbade av nästan lika mycket radioaktiv strålning. När vi jämförde svampen visade det sig att värdena var lika höga i svamp i Västernorrland som i Kiev. Vi hade lika höga värden i vilt. Jag anser att det är oerhört viktigt att vi tillsätter en utredning i Sverige. Den får pågå parallellt med den som pågår inom SSI och den som pågår i Jag tycker inte att vi skall utsättas för några experiment. Och jag vill än en gång betona att det är vederhäftiga fakta som ligger till grund för att jag, tillsammans med Lars Norberg, har väckt den här motionen. Som avslutning skall jag säga att jag avstår från att formellt yrka bifall till reservation 3, men jag kvarstår vid min uppfattning att flygkartering är nödvändig även i dag. Den behöver inte ske så ofta.

Herr talman! Det är helt riktigt som Margareta Winberg säger, nämligen att vi vid behandlingen av det här betänkandet har haft en hearing med generaldirektören för SSI närvarande, där han klart redovisade de olika frågeställningarna. Men jag vill definitivt inte hålla med om att vi kunde tolka de besked som vi fick av generaldirektören på det sätt som Margareta Winberg har gjort, att vi har ett heltäckande nät av mätstationer för bevakning av eventuella radioaktiva utsläpp. Visserligen har SSI fattat beslut om att man skall öka antalet mätstationer från 26 till 31, och det är bra. Samtidigt säger man att vissa mätstationer är över 30 år gamla och alltså behöver bytas ut. Vi kan inte bara tro att det i det här läget blir ett tillskott. Utvecklingen kommer förmodligen att bli sådan att man byter ut gamla i stället, så någon nettoökning blir det inte. Den utredning som har arbetat för ökad kärnkraftsberedskap har klart sagt att vi måste få bättre mätutrustning för norra Sverige. SSIs beslut gäller utplacering av mätstationer i södra delen av landet, i närheten av befintliga kärnkraftverk. Men vi behöver också ett heltäckande program för norra Sverige. Varför då avslå de olika förslag som föreligger från riksdagens sida? Varför inte påverka regeringen i dess pågående behandling av den utredning som har lämnats? Varför inte visa att riksdagen verkligen tar initiativ i denna fråga, så att vi i alla fall från riksdagens sida fattar beslut där vi visar att det är angeläget att vi får ett heltäckande program? Radioaktiviteten känner inga gränser. Vi känner till, vi behöver inte upprepa det, effekterna efter Tjernobylolyckan. Där hamnade nedsläppet på helt andra områden än vi kanske hade kunnat tänka oss. För att få reaktioner i ett tidigt skede behövs ytterligare mätstationer. Jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr talman! Först till Eva Goe s: Jag har aldrig påstått att Eva Goe s redovisar ogrundade fakta. Det skulle vara mig främmande att tala på det viset. Eva Goe s har säkert belägg för vad hon säger. Jag har själv varit i Kiev och fått den information som Eva Goe s talar om. Jag vet hur illa det är. Det Eva Goe s säger om synergieffekter är också riktigt. Vad jag har svårt att förstå är när Eva Goe s säger att det pågår en forskning i Sverige och hänvisar till forskningen i Kiev. Så talar hon om hur mycket fakta som man där har fått fram. Ändå tycker hon att vi skall ha en ytterligare utredning. Jag måste då fråga om inte Eva Goe s litar på dem vi har. Vad är det för ytterligare utredning som vi behöver? Räcker det inte med dem som pågår? Huvudsaken är väl att vi får fram de fakta som det går att få fram. Där kan man möjligen säga att det brister, därför att vi inte har varit tillräckligt energiska att ta fram och visa upp fakta. Det är möjligt att vi skulle kunna dämpa människors oro och ångest, om vi kunde tala om att vi vet hur det är och att vi planerar åtgärder för att göra någonting åt situationen. Men jag kan inte förstå vad en ytterligare av riksdagen tillsatt utredning skulle tillföra. Den skulle, som Eva Goe s själv sade, arbeta parallellt med de andra. Sedan till Karin Starrin: Jag har med mig listan över de punkter som vi gick igenom med generaldirektören. Nog var det väl så att generaldirektören på punkt efter punkt talade om vilka åtgärder som hade vidtagits och vilka som var på gång. Jag har fört mycket noggranna anteckningar där detta kan läsas. Jag har aldrig påstått att vi har ett heltäckande nät, för det har vi inte. Det sade generaldirektören inte heller. Han sade att en ökning av mätstationer var på gång.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
Herr talman! Det är riktigt, Margareta Winberg, att forskning pågår, men den sker i Kiev av SSI. Vad jag vill är att det skall ske en forskning i Sverige bland populationen. Att det i dag råkar ske en forskning på länsstyrelserna beror på att vi började forska om kvicksilverhalterna i våra sjöar. Det har man tillämpat sedan för mätning av cesium. Därför har vi fått fram fakta i Västernorrland om att 85 % av fisken har för höga radioaktiva värden. Vi vill ha en forskning av effekterna på hälsa, både fysiskt och psykiskt, inte bara hur naturen påverkas. Sedan skall vi naturligtvis, som Margareta Winberg var inne på, offentliggöra det. När man gör en sådan utredning som vi vill göra, skall man ha med sig oberoende forskare från miljörörelsen. Varför inte en forskare från Greenpeace, som ju har enorma sakkunskaper? Sedan vill jag än en gång poängtera att jag protesterade redan innan jag kom in i riksdagen mot att livsmedelsverket fick avgöra och höja gränsvärdet fem gånger, alltså femdubbla, från 300 till 1500 bequerel cesium per kilo. Jag anser att det är så allvarligt att man inte borde få fatta sådana beslut utan hörande av riksdagen. Det borde livsmedelsmedelsverket inte ha fått göra. Därför är jag beredd att riva upp beslutet nu när jag äntligen kommit in i riksdagen. Jag tycker att man borde sänka värdet så nära noll som möjligt, eftersom det drabbar just de människor som i dag är utsatta för hög markstrålning och, genom synergieffekter av många olika ämnen, för en alltför hög belastning. Det är som sagt intaget som räknas.
Herr talman! Då kan vi lägga fast, Margareta Winberg, att vi är överens om att vi inte har ett heltäckande nät av mätstationer för Sverige. Vi kan också lägga fast att den ökning av investeringar som SSI är berett att göra är bra. Man kommer förmodligen att ersätta befintliga utslitna stationer. Då har vi tolkat SSIs generaldirektörs besked på lika sätt, och det är bra. Margareta Winberg säger att det är sällsynt obefogat att ta initiativ från riksdagens sida nu. Samtidigt vet vi att vi inte har ett heltäckande nät över Sverige av mätstationer. Varför skulle vi inte tycka att det är befogat att riksdagen i det här läget skall ta initiativ? O.K. -- en beredning har föreslagit ytterligare tio mätstationer i norra Sverige. Det är bra att regeringen nu håller på att arbeta med utredningen. Men kan vi tolka det som ett löfte från Margareta Winbergs sida att vi har ytterligare tio på gång? Då tycker jag att vi kan ta dagens debatt och de besked som kommer fram under debatten på ett positivt sätt. Kan vi verkligen veta att även norra Sverige får bättre beredskap när det gäller mätning av radioaktivitet är det bra.

Herr talman! Först vill jag till Eva Goe s säga att jag har väldigt svårt att förstå hur ett sådant lagsystem som hon föreslår skulle fungera. Eva Goe s vill sänka gränsvärdet så nära noll som möjligt. Ett sådant lagförslag måste rikta sig mot handeln. Men det är inte det som är problemet, utan problemet är situationen för samerna, som är den mest utsatta gruppen. Det är ganska ointressant för samerna vad som står i lagen eller inte. Vad de vill veta är vad som händer med dem och hur mycket renkött de kan äta. När blir det farligt? Hur mycket kan vi ge till våra barn? Jag vet att detta är problemet för jag har pratat med dem om det. Det samerna behöver är ingen lag. De behöver, så långt möjligt, individuell kostrådgivning, så att de vet hur mycket de kan ge till sina barn och sig själva. Jag förstår liksom inte hur en lagstiftning skulle fungera praktiskt. Till Karin Starrin vill jag säga: Ja, det är obefogat, därför att frågan är så nära sin lösning.
Herr talman! Om man inför en lag som är bra för samerna är den bra för alla. Det är precis samma sak som när man pratar om allergier. Man måste ha ett lågt gränsvärde så att inte de mest känsliga drabbas. Dessutom handlar det om kostnadstäckning. Det är ekonomi det handlar om. Om gränsvärdet sänks måste producenterna få ersättning om de inte kan sälja köttet, t.ex. lammkött eller renkött. Det är det som är problemet. Detta har blivit en kostnadsfråga, inte en hälsofråga. Det är det jag vänder mig emot. Vi vet att vi i Sverige fick ytterst litet nedfall från Tjernobyl räknat i gram och kilo. Vi vet inte när nästa olycka kan inträffa, men att den kommer att inträffa är alla överens om. Om man inför ett lågt gränsvärde gör man gott för alla.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att tala om två socialdemokratiska reservationer till jordbruksutskottets betänkande nr 12. Förslaget i propositionen om ändring i rennäringslagen grundar sig på samerättsutredningens förslag och de synpunkter som framkommit i remissyttrandena. Samerättsutredningen startade sitt arbete 1983 och lade fram sitt senaste betänkande den 21 november 1990. Därmed var också arbetet avslutat. Man kan tycka att det har varit en mycket lång tid att arbeta under. Men samtidigt visar det väl att dessa frågor är mycket komplicerade och svåra att ta itu med på grund av att det finns så många motstående intressen, främst skogsbruk, turism, jakt och fiske i samma områden. Förutom direkta rennäringsfrågor -- som att stärka rennäringens ställning i förhållande till motstående intressen -- behandlas i propositionen t.ex. förbättrad ordning när det gäller rösträtten i samebyarna. Man tar också upp frågor om jakt och fiske, där det är angeläget att få en lösning. Nu blir det förmodligen inte så som har föreslagits i propositionen. En samlad opposition har bildat majoritet för avslag på propositionen. Det kan låta lovvärt att man vill ha en samlad proposition för samefrågor. Men vi skall samtidigt ha klart för oss att även om man får en samlad proposition, kommer den att innehålla flera delar genom att det är tre eller fyra -- kanske ännu fler -- departementsområden som berörs. De förslag som nu föreligger från samerättsutredningen, lantbruksstyrelsen och remissyttrandena bildar ett bra underlag för beslut i de frågor som tagits upp i propositionen. Det förslag som läggs fram beträffande för högt renantal fyller t.ex. ett mycket angeläget behov. Det gäller en efterlängtad åtgärd, för hur skall vi kunna driva kravet på större hänsynstagande inom skogsbruket samtidigt som renantalet ökar år från år? Det finns inte ett godtagbart företagsregister. Ett sådant register är ju viktigt, inte minst för samebyarna. Jakt och fiske ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen hör också till de frågor som behandlas i propositionen. För ortsbefolkningen i glesbygder har jakt och fiske mycket stor betydelse, både som försörjning som rekreation. I många fall är möjligheter till jakt och fiske en direkt förutsättning för att människor över huvud taget skall bosätta sig i de här områdena. Många gånger handlar det också om att dra till sig s.k. resurspersoner. Därför borde också jaktmöjligheterna utökas ovanför odlingsgränsen, precis som det sägs i propositionen. Sådan jakt är i dag en dåligt utnyttjad resurs. Vidare är det nödvändigt att en bättre fiskevård kommer till stånd om man även i framtiden vill se fisket som en resurs. Inte minst för samebyarna är det angeläget att man får en bra fiskevård, så att man kan behålla ett tillskott till försörjningen. I och med avslagsyrkandet tar oppositionen ställning på ett sätt som innebär att konflikterna kommer att fortsätta. Det gäller angelägna frågor, och det tar flera år innan man ser verkningarna av åtgärderna. Besluten skjuts på framtiden. Därmed kommer också en del motsättningar att uppstå till förfång för näringsutövarna, för ortsbefolkningen och för alla berörda parter. När ni nu inom oppositionen har majoritet för avslag på propositionen, så skulle jag vilja fråga: Är ni medvetna om att ni till en obestämd framtid skjuter upp lösningarna på dessa angelägna frågor? Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! En majoritet i utskottet föreslår avslag på regeringens proposition om ändring i rennäringslagen, och därför skall jag inte gå in på någon djupare sakdebatt i det här sammanhanget. Samerättsutredningen tillsattes av den centerledda regeringen redan 1982 och fick tilläggsdirektiv av den socialdemokratiska regeringen efter valet. Det har funnits en bred politisk enighet bakom både tillsättningen av samerättsutredningen och dess uppgifter. Huvudbetänkandet kom sommaren 1989 och har varit ute på remiss. Det innehåller bl.a. förslag om tillsättande av ett sameting. Det är ganska anmärkningsvärt att förslaget om sameting inte fanns med i propositionen om rennäringslag eller -- om nu inte det hade varit lämpligt -- bland andra aviserade propositioner under den här hösten. Det hade varit möjligt att genomföra ett val till ett första sameting redan vid nästa valtillfälle, alltså hösten 1991, om riksdagen hade gått till beslut i den här frågan nu, 1990. Regeringen har i stället valt att förhala denna fråga. Därmed skjuts den här processen fram ytterligare en valperiod. I jordbruksutskottet har vi haft att ta ställning till ett antal motioner som har förordat att propositionen avslås med hänsyn till att man bör göra en samlad behandling. Jag är medveten om att -- som Åke Selberg sade här nyss -- ett utskott inte kan bereda alla de frågor som hör ihop med en samlad behandling av rennäringen och samefrågorna. Det måste naturligtvis bli antingen flera propositioner eller en proposition där delar remitteras till olika utskott. Det hade i det läget varit möjligt för olika partier och ledamöter i riksdagen att på ett bättre och mera fullständigt sätt bilda sig en uppfattning om vad som var möjligt att göra i den här frågan. Rennäringen spelar i sammanhanget en mycket stor roll. Att bryta ut rennäringslagen ur frågan är därför inte lämpligt. Låt mig uttala att vi i centern anser det nödvändigt med en sammanhållen politik på detta område. Det har tidigare också varit riksdagens uppfattning när frågorna har behandlats. Med hänvisning till detta, herr talman, har jag anledning att yrka bifall till utskottets hemställan innebärande avslag på propositionen.
Herr talman! Som jag sade tidigare, Karl Erik Olsson, lade vi fram det senaste betänkandet i slutet av oktober. Därmed går det knappast att förvänta sig en samlad proposition; det finns inga möjligheter till det. En hel del lagändringar måste göras före sametinget och många andra frågor diskuteras innan det kan bli en samlad proposition. Det gör att detta ärende liksom den proposition vi behandlar skjuts framåt ganska långt i tiden, i sämsta fall flera år, och det tycker jag är djupt olyckligt.
Herr talman! Det är alldeles rätt. Vi har tydligen samma uppfattning i frågan. Nu kommer hela ärendet att fördröjas, och den förseningen får naturligtvis regeringen ta på sig ansvaret för.

Herr talman! I den kommittémotion som vi moderater har väckt med anledning av propositionen om ändring i rennäringslagen finns flera förslag till ändringar i förhållande till de förslag som regeringen har lagt fram. Det första förslaget i motionen är ett avslagsyrkande på hela propositionen. Eftersom det finns majoritet för detta förslag i och med att samtliga oppositionspartier har yrkat detsamma, har de övriga yrkandena blivit inaktuella. Det finns därför ingen anledning för oss att här ta upp dessa yrkanden till diskussion. Att propositionen avslås innebär inte att frågan i sig är ointressant och betydelselös -- tvärtom. Den berör många människor, såväl rennäringens folk som norrländska jordbrukare. Vi anser det angeläget att frågan får den seriösa och ingående behandling den är värd samt utmynnar i ett bra resultat. Som framgår av betänkandet anser vi att det behövs en samlad bedömning av rennäringsfrågorna. En viktig faktor i denna bedömning blir samerättsutredningen som snart läggs fram. Denna utredning är kanske främst för samerna av stor betydelse, då det handlar om att bevara och utveckla samernas egenart samt deras samhällsliv. Samerättsutredningen kommer också att vara betydelsefull för oss som beslutsfattare, när vi skall forma samernas och övriga inbyggares framtid inom rennäringslandet. Majoriteten i utskottet skriver i betänkandet att rennäringen bör bli föremål för en samlad bedömning, och vi anmodar regeringen att så snart det är möjligt återkomma till riksdagen med ett sammanhållet förslag angående samefrågorna. Detta har vi gett regeringen till känna. Vi har också möjlighet och säkerligen anledning att återkomma med våra övriga förslag. Den socialdemokratiska minoriteten framhåller i reservation 1 behovet av en skyndsam behandling och beslut i enlighet med propositionens förslag. I reservationen skriver man att ett avslag på propositionen med en koppling till vissa konstitutionella frågor m.m. kan innebära att den angelägna reformeringen av rennäringen skjuts på en oviss framtid. Det förefaller som om socialdemokraterna är tveksamma till regeringens förmåga att i rimlig tid få fram det begärda, sammanhållna förslaget. Det är inte att ge regeringen särskilt högt betyg, men det ligger säkert någonting i farhågorna. Det blir därför en angelägen uppgift för oppositionen att hålla regeringen varm och kräva att riksdagens beslut uppfylles utan dröjsmål. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande och avslag på de bägge reservationerna.

Herr talman! Låt mig göra ett tillrättaläggande med anledning av det Jens Eriksson sade. Utredningen är klar och har lagt fram sitt slutbetänkande. Däremot återstår en remissomgång. Därför kan vi inte förvänta oss ett samlat förslag förrän till -- i bästa fall -- nästa riksmöte.
Herr talman! Jag är medveten om det. Men man har inte kunnat ta hänsyn till den i den framlagda propositionen. Därför kan vi just nu inte heller få ett sammanhållet förslag. Det kan vi dock få när remissomgången är färdig.

Herr talman! Vi står ånyo inför den socialdemokratiska regeringens välförtjänta nederlag. I dag gäller det en folkminoritets ställning, rättigheter och möjligheter. Det är vår egen urbefolkning i vårt eget land. Den socialdemokratiska solidariteten sträcker sig inte långt, i vart fall inte upp till det norrländska inlandet. Nej, den räddningsplanka som rullades ut för att oppositionen skulle lockas rädda regeringen var att lösa allvarliga tvister i Härjedalens skogsbygd. Men inte löses dessa tvister utan ett allsidigt och heltäckande grepp. Just detta grepp -- ett samlat förslag -- har vi efterlyst här i riksdagen. Men det är tydligen inte bara samerna som regeringen inte orkar med. Den socialdemokratiska regeringen är så regeringstrött att den inte heller i denna fråga orkar med riksdagen och dess beställningar. År efter år har vi stått här i kammaren och efterlyst en samlad proposition. Ja, t.o.m. under den förra mandatperioden efterlystes detta. Gång på gång har tystnad inträtt. Samerättsutredningen skulle inväntas. Det var också justitieministerns besked den 22 mars i en debatt här i kammaren. Det var ett bärande argument. Desto mer förvånad blir man när regeringen inte alls inväntar samerättsutredningens slutbetänkande. I stället lägger man fram ett förslag i vilket bitar ur kakan plockas. Det är inget samlat grepp. Så sent som i våras behandlades flera förslag, i utskottet och här i kammaren, om samernas ställning och rennäringen. Riksdagen förespeglades faktiskt av socialdemokraterna att ett samlat grepp med en samlad proposition skulle komma. Så skedde nu inte. I stället undviker den socialdemokratiska regeringen med ett vitt kryssande de verkligt svåra frågorna. Här saknas en helhetssyn. Åke Selberg måste förklara för oss i kammaren varför inte socialdemokraterna kan samla sig i denna fråga. Vi ser ett mycket kompakt och enhetligt motstånd mot regeringens politik. I moderaternas motion sägs att det är anmärkningsvärt. I vänsterpartiets motion sägs att det är synnerligen magert. I miljöpartiets motion sägs att det är synnerligen beklagligt, och i centerns kommittémotion sägs också att det är anmärkningsvärt. Om vi får en samlad proposition berör den ändå tre till fyra områden, säger Åke Sellberg sangviniskt i sitt anförande. Har inte Åke Sellberg varit med om att ett beslut här i kammaren leder till följdändringar i flera olika lagar? Det är ganska normalt. Det är det totala greppet, logiken, där alla förslag hänger ihop och vilar på en enhetlig juridisk grund som regeringen förvägrar riksdagen att ta ställning till. Någon gång i framtiden, säger Åke Selberg i sitt anförande. Nu skjuts det hela beklagligtvis på en obestämd framtid. Är det så här fullkomlighetens maktspråk låter fortfarande? Ödmjukhetens insikt har inte nått ut till de socialdemokratiska kapillärerna. Tänker verkligen inte den socialdemokratiska regeringen efterkomma heller denna riksdagens beställning och ta fram ett samlat nytt förslag, Åke Selberg? Nej, det är tyvärr så att socialdemokraterna med sina två reservationer försöker sitta på två stolar samtidigt. Å ena sidan vill inte socialdemokraterna gå med på att återförvisa propositionen, avslå den och begära ett nytt förslag. Å andra sidan kritiserar de propositionen hårt i reservation 2, med utgångspunkt i en enskild socialdemokratisk motion. Men den skall ändå inte avvisas, och inget tillkännagivande ges. Det artiga bugandet för regeringen fortsätter, och det skall i stället heta att utskottet förutsätter att synpunkterna beaktas utan någon särskild framställning från riksdagen. Socialdemokraterna orkar inte samla sig till några klara besked om någonting, synes det. Herr talman! Samerättsutredningen har lagt fram en mängd konkreta förslag vilka syftar till att i vissa fall klarlägga och i andra fall stärka samernas ställning. Folkpartiet liberalerna ser positivt på flera av dessa förslag. Särskilt angeläget uppfattar vi förslaget om ett inom samebefolkningen valt sameting. Det är dock vår bestämda uppfattning att samerättsutredningens olika delförslag måste och bör kunna ses som en helhet. Det är denna helhet vi saknar. Jag skall lämna några exempel på frågor som aktualiseras i debatten och som det är angeläget att lösa. Det gäller frågan om en särskild samelag, frågan om ett särskilt sameting, grundlagsfästande av den folkrättsliga ställningen, den rättsliga grunden för rennäringen, avvägnings och samrådsfrågor mellan rennäring och andra intressen, sameskolan och, inte minst naturligtvis, den ytterst besvärliga frågan om ILO Ett flertal ytterligare förslag kommer nu fram i och med samerättsutredningens slutbetänkande. Men regeringens proposition kommer i fel ordning och utan helhetssyn. Den bör därför avslås, och regeringen bör återkomma med ett samlat förslag. Jag yrkar, herr talman, bifall till jordbruksutskottets hemställan och avslag på de två socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Om jag vore i Anders Castbergers kläder kanske jag skulle vara litet försiktig med att beskylla andra partier för att vingla i sina beslut. Anders Castberger efterlyser en samlad proposition. Jag skulle vilja ställa en fråga: Menar Anders Castberger att man skall lägga fram en samlad proposition innan utredningen är klar? Som jag tidigare har sagt blir utredningen klar nu under de närmaste dagarna. Man förundras över Anders Castbergers argumentation om att man inte skall invänta utredningen innan man lägger fram förslag. I och för sig förstår jag Anders Castberger mycket väl. Han har aldrig levt eller bott i dessa områden. Han är inte införstådd med de problem som finns när det gäller såväl konflikterna mellan olika intressen som de som finns inom samebyarna. Det fanns faktiskt rejäla skäl för att lyfta fram frågorna i denna situation.
Herr talman! Jag har visst inte, herr Selberg, påstått att socialdemokraterna har vinglat i frågan. Det är i stället så att ni för en väldigt rak linje i denna fråga: en rak linje tvärs emot riksdagens beställning och uttryckliga önskemål -- en rak linje rakt emot de intressekonflikter som faktiskt skulle lösas och de olika avvägningar som naturligtvis måste göras. Regeringen har faktiskt fått sig förelagt att komma med ett samlat förslag. Det är inte vi här i riksdagen som har krävt att en proposition skulle läggas fram just nu. Nej, självfallet skulle det ha samordnats på ett helt annat sätt. Justitieministern sade faktiskt den 22 mars att det var en självklar sak att förslaget om ett sameting inte kan ses isolerat utan att även detta förslag måste sättas in i ett större sammanhang. Var finns detta ''större sammanhang'', Åke Selberg, när regeringen får ta på sig det fulla ansvaret för denna valhänta, osystematiserade och osynkroniserade hantering av detta ärende.
Herr talman! Det var bra att Anders Castberger känner till att man lade fram detta förslag. Fortfarande håller Anders Castberger fast vid att man skulle ha lagt fram ett samlat förslag. Vår uppfattning är i alla fall att man inte kan göra det innan utredningen har arbetat färdigt eller vi har sett resultatet av remissomgången efter de förslag som har lagts fram. Man kan beskylla regeringen för att vara senfärdig, men vår inställning i denna fråga är i alla fall att utredningen skall arbeta klart innan man kan ta det samlade grepp som Anders Castberger efterlyser.
Herr talman! Jag får återigen upprepa att det faktiskt inte är vi som har begärt att en proposition skall komma just nu. Tvärtom efterlyser vi ett samlat grepp. Vi får naturligtvis utgå ifrån att man har hunnit med all den hantering av förberedelsematerialet som erfordras för att man skall kunna lägga fram ett välavvägt förslag. Däri ingår självfallet att utredningar blir färdiga och på sedvanligt sätt också blir föremål för den behandling som måste ske. Vad den socialdemokratiska regeringen har gjort är att utlova och förespegla någonting som den sedan inte uppfyller, nämligen ett samlat grepp. Varför kunde inte den socialdemokratiska regeringen avvakta vad som skulle ske för att bättre samordna och synkronisera de olika sakerna? Sedan hade den kunnat lägga fram ett samlat förslag som omfattar hela den juridiska grunden för hur dessa frågor skall lösas. Det här är så svåra frågor att man inte kan rycka loss dem ur sitt sammanhang så som regeringen gör, vilket Åke Selberg frenetiskt försvarar.

Herr talman! Även i denna kammare bland riksdagens ledamöter är kunskapen om vår urbefolkning mycket dålig. Jag tänkte därför ta kammarens tid i anspråk till att göra en kort summarisk beskrivning av tidigare viktiga lagar som berört samerna, även om de inte har följts. Kolonisationen av Norrland inleddes i kustlandet under 1500-talet. Allteftersom jordbrukskolonisationen växte fram trängdes samerna tillbaka och det uppstod ett behov av att göra en gränsdragning mot samernas område. Lappmarksgränsen fastlades 1751. Den kom till för att skydda samernas tillgång till jakt och fiske.

Den verkliga lagregleringen av renskötseln kom med den första renbeteslagen 1886 som även innebar att man delade upp samer i renskötande och icke renskötande samer. Den svenska riksdagen och regeringen har fortsatt att lagreglera samernas näring -- renskötseln -- och genom andra lagar skapat förutsättningar för att kunna utvinna naturtillgångarna i det forna samiska området.

Som flera talare tidigare har påpekat är den kommittén nu klar med sitt arbete. Jag vill i detta sammanhang direkt svara Åke Selberg på hans fråga om det nu blir uppskjutet, att man i Norge tillsatte en utredning samtidigt som nu är klar med sitt arbete. Sametinget är tillsatt och öppnades i september 1989. Med den här utredningen så har vi ett förslag till en samlad samepolitik, och då kan inte regeringen fortsätta som förut med att till riksdagen föreslå ändringar i enskilda samepolitiska frågor. En enig opposition ger nu åter regeringen ett besked om att man inte godtar detta förfaringssätt utan kräver att regeringen följer riksdagsbeslutet från 1982 om en samlad samepolitisk proposition. Svenska lagar och internationella konventioner som vi undertecknat och förbundit oss att följa innebär en långtgående skyldighet att skydda den samiska kulturen. Den grundläggande förutsättningen för den samiska kulturens fortlevnad är rennäringen. Flaskhalsen i rennäringen är vinterbetet. Det finns en optimal gräns för hur trängd en näring kan bli innan förutsättningarna för dess överlevnad försvinner. Vi har nått en sådan gräns där intrång eller åtgärder, som enskilt kan uppfattas som mindre betydelsefulla, i verkligheten kan innebära dödsstöten för den samiska kulturen. Därför är det enligt min mening nödvändigt med en proposition, som belyser hela problematiken och som kommer med förslag till åtgärder som verkligen stärker den samiska kulturens förutsättningar till utveckling och fortlevnad. Detta säger ju både riksdagen och regeringen. Det finns en risk med att fortsätta att portionera ut samefrågorna till separata beslut -- på det sätt som riksdagen gjorde 1971 när man beslutade om en rennäringslag utan en samepolitisk målsättning. Propositionen om en målsättning kom först 1977, och då påstod man att rennäringslagen som innehöll landrätten inte kunde ändras. Är det samma teknik man försöker sig på i dag att man först ändrar i rennäringslagen och sedan kommer med ett förslag till sameting och ett förslag till skrivningar för att ratificera ILOs konvention 169, för att slutligen hänvisa till att man inte kan ändra i rennäringslagen som man nyligen har tagit beslut om? Detta förfaringssätt för att ge riksdagen ett beslutsunderlag är inte juridiskt försvarbart. Riksdagen behöver i sitt beslutsunderlag ett klargörande av vad urminnes hävd innebär, vad internationella konventioner innebär, vilka försörjningsmöjligheter samerna har, vilka försörjningsmöjligheter de behöver för att kunna utveckla sin näring och om det kan finnnas andra lösningar för att uppnå de här målen. Socialdemokraterna försöker nu agera på ett sätt som man tror är politiskt möjligt i samefrågor. I en socialdemokratisk motion från 1971 ansåg motionärerna inte att det var politiskt möjligt med samepositiva åtgärder. I riksdagsdebatten ansåg socialdemokraterna att det, när den svagare kulturen möter den starkare, blir den svagare som går under och att inte heller samerna kommer att besparas detta öde. Man ville från socialdemokraternas sida den gången att det gamla uttrycket ''mark till samernas uteslutande begagnande'' skulle tas bort ur lagen. Socialdemokraterna tog fel vad gäller det politiskt möjliga den gången, på samma sätt som de gör här i kammaren i dag. Jag vill bemöta de här reservationerna på några punkter. Reservanterna påpekar att man i propositionen har tagit med vad rennäringskommittén har föreslagit, samtidigt som man inte lämnar några egentliga förslag utifrån det viktigaste i rennäringskonventionen, nämligen de fyra punkterna som finns där. Vidare påpekar de att man i propositionen skulle stärka samernas ställning som minoritet och urbefolkning. Detta är ju mera av formell än av praktisk betydelse. Så är det ju redan i dag enligt gällande rätt till följd av HD-domen i skattefjällsmålet. Man synliggör naturligtvis gällande rätt genom att dessa saker skrivs in. Men samerna är inte utan rätt om vi återremitterar den här propositionen. Man skriver också att det har inneburit väsentliga förbättringar i frågan om samordning och fördjupat samarbete mellan medlemmarna sedan 1971. Men man skriver samtidigt ingenting om att detta propositionsförslag skulle innebära att man tog tillbaka en del av friheterna och införde en myndighetsstyrd utövning av renskötseln som är att hänföra till den rennäringslag som gällde före 1971. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Hur länge till måste samerna vänta på sitt sameting? Sverige är faktiskt det enda nordiska land, förutom Sovjet, som saknar ett representativt folkvalt samiskt organ. Det är hög tid att ändra på det. Det är också hög tid att erkänna samernas rättigheter som urbefolkning i Sverige. Vi anser att åtminstone samtliga betänkanden från samerättsutredningen borde ha varit föremål för en samlad bedömning innan propositionen lades. En central fråga i samerättsutredningen var vilka särskilda behov som härleddes till samernas ställning som urbefolkning i Sverige och vilka skyldigheter det svenska samhället har gentemot samerna. Utredningen kom fram till att de grundläggande behoven är stöd åt den samiska kulturen och det samiska språket, tryggad tillgång till mark och vatten för de samiska näringarna samt inflytande i den beslutsprocess som rör samerna och deras samfundsliv. I detta sammanhang måste självfallet ILO-konventionen 169 om urbefolkningars rätt beaktas. Något besked om Sveriges ratificering av konventionen har regeringen inte givit, och i propositionen saknas förslag till lagstiftning beträffande samerättsutredningens förslag till särskild grundlagsbestämmelse, samelag och inrättande av sameting. Det är synnerligen beklagligt eftersom regeringen därmed omöjliggjort en samlad bedömning och skapat stor osäkerhet om statens samepolitik. Miljöpartiets principiella inställning är att en särskild lagstiftning som ger samerna skydd mot exploatering i sameområdet bör skapas. Lagen skall ge samerna rätt att själva förvalta sina naturtillgångar t.ex. renbeten och fiskevatten. Lagen bör vidare ge samerna vetorätt i frågor som är av grundläggande betydelse för deras försörjning och levnadssätt samt ge garantier för att deras språk och kultur kan leva vidare. Vi hörde nyss Berith Eriksson göra en historisk tillbakablick och tala om det myndighetsutövande som faktiskt påminner om lappfogdetiden. Propositionen innebär snarare ett försvagande av 1971 års rennäringslag med ett ökat myndighetsinflytande, eftersom allt verkar vara reglerat in i minsta detalj. På den tiden gällde det väl också hur långt ifrån renhjorden som det var tillåtet för samer att bo. Frågan om det folkrättsliga skyddet för samerna, och särskilt för rennäringen, skall enligt vår uppfattning bli föremål för ytterligare överväganden. Samernas rättsliga ställning måste stärkas, och detta måste komma till uttryck i en samlad samelag och ett sameting. En viktig förutsättning för detta är att ILO konventionen godkänns. Tänker Sverige inte ratificera ILO-konventionen nr 169 om urbefolkningarnas rättigheter, som Sverige har varit med om att arbeta fram i FN? Vi vänder oss emot propositionen, eftersom det verkar ligga särintressen bakom den. Det verkar t.ex. som att storskogsjordbruket och turismen skall gå före samernas intresse. Vi anser inte att detta står i samklang med urbefolkningens intressen. Miljöpartiet de gröna har naturligtvis avstyrkt propositionen, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har begärt ordet i egenskap av ledamot av samerättsutredningen och i egenskap av motionär i anledning av propositionen och i anledning av samefrågor i övrigt i andra sammanhang. Jag har med intresse lyssnat på debatten, och det är väl oundvikligt att en del av de frågor jag tar upp blir en upprepning av vad som tidigare har sagts. Vi skall erinra oss om att respekten för minoritetsbefolkningars rättigheter under efterkrigstiden har ökat markant. Minoriteter har nu i jämförelse med tidigare helt andra möjligheter att bevara och utveckla sin kultur. Tidigare ville man närmast undertrycka minoritetskulturer. I minoritetsfolkens kulturer -- eller i varje fall i fråga om urbefolkningar, som det här gäller -- ingår även deras traditionella näringar. Vi skall därför se kulturbegreppet i ett vitt perspektiv. Språket är en mycket viktig del av kulturen, ja, den viktigaste kulturbäraren. Under efterkrigstiden har vi fått olika konventioner om urbefolkningars rättigheter och det behov som ibland finns av positiv särbehandling av urbefolkningar. Vi har konventioner från ILO, FN och i viss mån Europarådet. I Sverige har det funnits ett starkt engagemang när det gäller att internationellt arbeta för dessa frågor. Vi har kraftfullt uttalat oss när det har gällt t.ex. urbefolkningarna i Kanada, inuiterna, indianerna i de övriga Amerika eller urbefolkningen i Det vore därför helt följdriktigt att noggrant utreda förhållandena bland vår egen inhemska urbefolkning och minoritetsbefolkning. Samerna är ju en urbefolkning som har blivit en minoritet i sitt område. Det finns i Sverige ca 17 000 samer, varav När vi diskuterar samerna får vi komma ihåg att de, till skillnad från alla andra minoriteter i vårt land, inte har tyngdpunkten i sin kultur någon annanstans. De har inget eget land någonstans, medan alla andra minoriteter har ett land där deras kultur har tyngdpunkten. Det är ur den synpunkten alldeles speciellt viktigt att samerna ges möjligheter att utveckla och bevara sin kultur. Direktiven gick ut på att utredningen skulle kartlägga de särskilda behov som samerna har i sin egenskap av en urbefolkning som har blivit en minoritet, och utredningen skulle även studera folkrättens betydelse. Resultaten av dessa överväganden skulle sedan vara vägledande för det fortsatta arbetet. Utredningen skulle ge förslag till åtgärder för att stärka rennäringens rättsliga ställning gentemot motstående intressen, överväga inrättandet av ett folkvalt samiskt organ samt föreslå åtgärder i syfte att stärka och bevara det samiska språket. Det blev ett regeringsskifte, och den tillträdande socialdemokratiska regeringen utfärdade i februari 1983 tilläggsdirektiv, vilka närmast underströk vikten av att utredningen arbetade efter de ursprungliga direktiv som hade utfärdats samt gav några små tillägg. Det var alltså för sju åtta år sedan en bred politisk enighet om att en samerättsutredning var nödvändig och om att man skulle se över vilka åtgärder som behövde vidtas. Samerättsutredningen började med att lägga fram ett betänkande om folkrätten, SOU 1986:36, och ur detta tänkte jag citera några rader. Utredningen konstaterar där, mot bakgrund av folkrättsliga överväganden, följande: ''Sammanfattningsvis hävdar vi att Sverige på folkrättslig grund har förpliktelser gentemot samerna på olika sätt. Sverige måste avstå från sådana ingrepp i naturen att de naturliga förutsättningarna för rennäringens fortbestånd äventyras. Sverige måste vidare sörja för att nödvändiga resurser tryggas för den samiska kulturens fortlevnad och utveckling. Det sagda kräver beaktande i såväl lagstiftning som rättstillämpning. Det måste också beaktas inom förvaltning och administration, centralt och regionalt.'' juni 1989 framlades det betänkandet, som skulle vara underlag för de propositioner som regeringen lade fram nu i höst, men som kanske skulle ha kunnat läggas fram litet tidigare. När det gäller det folkvalda samiska organet, sametinget, fann både samer och icke-samer i utredningen att det vore mycket angeläget att samerna fick ett representativt organ. Ett sådant kan representera samerna på ett helt annat sätt än organisationerna, och alla samer får på så sätt möjlighet att delta. Det är viktigt att så många som möjligt engageras i arbetet med att bevara och föra vidare den samiska kulturen. Jag hinner inte ta upp de olika frågor som sametinget skall syssla med, men det skulle bl.a. gälla samhällsplanering och utseendet av samiska representanter i vissa samhällsorgan. Detta knöts samman med rennäringslagen på så sätt att om det uppstod konflikter mellan skogsbruket och samebyar, så skulle, innan slutgiltigt beslut fattades av myndigheter, sametinget få tillfälle att yttra sig och ge den allmänt samiska synpunkten på frågan, alltså inte sett enbart utifrån den enskilda samebyns synpunkt, utan med en bred samisk belysning. Vi föreslog att sametinget skulle ha 31 ledamöter och att beslut skulle fattas under 1990 så att det första valet skulle ha kunnat hållas i samband med kyrkofullmäktigevalet hösten 1991. Eftersom regeringen inte har lagt fram något förslag har detta inte blivit möjligt. Som det har påpekats tidigare i debatten noterar jag att Finland sedan tidigare har en form av sameting och att ett sådant i Norge inrättades i fjol höst. Jag har i höst ställt en interpellation till justitieministern om denna fråga, och jag deltog i en interpellationsdebatt initierad av Berith Eriksson i våras. I båda fallen angavs kostnadsfrågan som skäl för att förslag inte har lagts fram. Jag vill då kort slå fast att demokrati måste få kosta, och det måste få kosta även att vidga demokratin för vår inhemska urbefolkning. Utredningen föreslog även fastställandet av en samelag, som skulle reglera sametingets verksamhet, och en grundlagsbestämmelse med ett tillägg som betonar samernas särskilda ställning som urbefolkning i vårt land. Jag hinner inte så mycket gå in på frågan om rennäringens rättsliga ställning, man jag vill betona att vår riktlinje var att man genom ett ökat samrådsförfarande skulle öka förståelsen för varandras synpunkter. Inom året-runt-området skulle samebyarna vid större avverkningar på över 20 hektar på fastigheter över 500 hektar kunna ha ett suspensivt veto gentemot avverkningen. Men detta skulle då prövas i högre instans, och sametinget skulle då, som jag har nämnt, få tillfälle att yttra sig. Genom att regeringen inte lade fram ett förslag om ett sameting samtidigt som den föreslog ändringar i rennäringslagen, blev det omöjligt för riksdagen att ta ställning till det förslag som samerättsutredningen framlagt, dvs. att knyta samman sameting och rennäringslag. Däremot tog regeringen i propositionen upp frågan om reglering av antalet renar. Även utredningen hade nämnt detta, trots att det inte ingick i direktiven. Det är ändå något anmärkningsvärt att de flesta förslag till ändringar i rennäringslagen i den nu föreliggande propositionen -- som vi om en liten stund skall fatta beslut om och vars syfte var att stärka rennäringens rättsliga ställning -- innebär just åtgärder för att kunna hålla nere antalet renar. Även om det finns skäl för detta måste det finnas en balans mellan de ökade rättigheterna och de ökade krav man ställer på samerna. Mot den bakgrunden att detta inte blev den breda lösning som vi hade hoppats på har jag liksom andra motionerat om ett avslag på propositionen. Nu har utredningen avslutat sitt arbete och lagt fram ett förslag om en stärkning av det samiska språkets ställning samt fiskesamernas och sameslöjdarnas ställning. Jag hoppas att man i de frågor som inte är kontroversiella skall kunna ha en relativt kort remisstid och göra ett snabbt arbete i vederbörande departement så att det skall bli möjligt att få ett samlat förslag som inte dröjer så länge som regeringspartiets företrädare här sagt. Jag hoppas att det kommer ett samlat förslag om samepolitiken som tar upp rennäringens ställning, fiskesamerna och slöjdarna, sametinget, en samelag, grundlagbestämmelser samt åtgärder för att stärka och utveckla det samiska språket. I min motion har jag tagit upp ytterligare en fråga som jag avslutningsvis vill kommentera. Det är frågan om att öka förståelsen mellan olika intressen. Inom renskötselområdet har samerna en på urminnes hävd grundad rätt att bedriva renskötsel. Samtidigt har markägarna både rätt och skyldighet att bedriva skogsbruk. Det gäller att dessa i och för sig motstående intressen skall kunna få ökad förståelse för varandra och leva i fredlig samexistens. I samerättsutredningen ansåg man att ett ytterligare samrådsförfarande skulle vara ett led i den riktningen. Jag har i min motion dessutom tagit upp frågan att samhället genom en saklig information om de resp. intressenas rättigheter och skyldigheter i renskötselområdet skulle kunna bidra till en bättre förståelse för vardera sidas situation, rättigheter och skyldigheter. Därigenom skulle även dessa motstående grupper kunna leva i fredlig samexistens. Det finns på så många samhällsområden omstående intressen -- arbetsgivare och arbetstagare, hyresgäster och hyresvärdar osv. -- men det fungerar hyggligt. Det är viktigt att vi får information och sådana förhållanden att det skapas förutsättningar för att framgångsrikt bedriva både renskötsel och skogsbruk i denna stora del av landet, och detta utan uppenbara konflikter. Man måste inse varandras rättigheter och skyldigheter och försöka att anpassa sig efter detta. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till utskottets hemställan, och jag hoppas att regeringen sätter in stora resurser för att så snabbt som möjligt lägga fram förslag en samlad samepolitik.